Herr talman! Sten Andersson i Malmö har i sin interpellation rest viktiga frågor som gäller möjligheterna att bedriva en effektiv narkotikakontroll vid ett EG-medlemskap. Narkotikaproblemen i världen ökar. Tillgången på heroin och kokain växer, och andra droger gör också sitt intåg. Narkotikabrottsligheten ökar kraftigt. Utvecklingen är mycket oroande. Narkotikasituationen i Sverige är också allvarlig, även om vi hittills lyckats hålla tillbaka missbruksutvecklingen jämfört med många andra europeiska länder. Låt mig få inleda med att framhålla vad som i olika sammanhang redan har sagts av andra företrädare för regeringen, nämligen att vårt mål är ett narkotikafritt samhälle. Detta mål har minst lika stor aktualitet vid ett svenskt medlemskap i EG. Medlen att nå målet kan bli delvis andra, men Sverige har inte för avsikt att ompröva sin restriktiva narkotikapolitik i ett EG-sammanhang. Det är viktigt att vi då tar till vara de förbättrade möjligheter till internationellt samarbete när det gäller bekämpningen av narkotikabrottslighet som EG-medlemskap ger. Det finns, som vi alla vet, förespråkare ute i Europa som ställer krav på en allmän liberalisering av narkotikapolitiken och som t.o.m. förordar en legalisering av vissa droger. Men, och detta är viktigt, ingen regering i något EG-land har gjort denna ståndpunkt till sin. Detta bör vi ta fasta på. Det är en god svensk uppgift i Europa att ställa upp i de övriga europeiska regeringarnas kamp mot narkotikan. Låt mig ge ett auktoritativt exempel på EG:s syn på den fråga vi nu diskuterar. I fördraget om den europeiska unionen, Maastrichtfördraget, sägs uttryckligen att bekämpandet av narkotikamissbruket är en fråga av gemensamt intresse när det gäller att förverkliga unionens mål, särskilt den fria rörligheten för personer. EG:s högsta beslutande organ, det Europeiska rådet godkände i Rom 1990 en europeisk samlad plan för narkotikabekämpningen, framlagd av den europeiska kommitté som kallas CELAD (Comité Förverkligandet av denna plan står på dagordningen vid Europeiska rådets möte i Edinburgh nu i december. Planen förutser upprättandet av ett europeiskt narkotikaövervakningscentrum -- här har beslut redan fattats -- och insatser på en rad områden: samarbete i lagstiftningsfrågor, polisiärt samarbete, förstärkt kontroll vid EG:s yttergränser, åtgärder mot tvättning av pengar som kommer från illegal narkotikaförsäljning, åtgärder mot olaglig tillverkning av substanser som kan användas till narkotikaframställning, utbildning och information. ökad anslutning av EG:s medlemsländer till FN:s konventioner på området. Sten Andersson riktar i sin fråga uppmärksamheten på våra egna nationella åtgärder. Tullens gränskontroll är en sådan. Låt mig på en punkt få göra en invändning mot hans sätt att beskriva verkligheten. Sten Andersson säger att det internationella polissamarbetet inte har kunnat förhindra handeln med narkotika i vårt land. Man kan lätt få uppfattningen att han menar att detta slags samarbete därför har ringa värde. Jag har en annan mening, som jag skall återkomma till. Här vill jag endast peka på att vi faktiskt har ett narkotikaproblem också i vårt land, trots de betydande insater som i nuläget görs av tull och polismyndigheterna i Sverige. Framsteg i kampen mot narkotikamissbruket kräver i realiteten att alla samhällets krafter medverkar och att det internationella samarbetet byggs ut. Gränskontroll är ett medel, låt vara viktigt, bland många. Egentligen tror jag att vi är ense om detta. Intill den 1 juli 1988 var det inte förbjudet att bruka narkotika i Sverige. Det torde numera vara accepterat att det tidigare läget gav fel signaler -- all hantering av narkotika var förbjuden utom just själva konsumtionen. En konsekvens av detta var ju att den som önskade värva nya kunder, nya missbrukare, kunde använda argumentet att det faktiskt inte var förbjudet att pröva narkotika, ett argument som då beklagligtvis var riktigt. Men 1988 års förbud är inte tillräckligt långtgående, då endast böter finns i straffskalan. Regeringen lägger denna månad fram en proposition med förslag om att även det egna bruket skall kunna bestraffas med fängelse på upp till sex månader. Och ytterligare: Kampen mot narkotikamissbruket och kampen för ett narkotikafritt samhället behöver stöd av alla medborgare, föräldrar, lärare och kamrater. Samhällets kontrollinsatser är ett stöd för medborgarnas egna insatser och kan inte ersätta dessa. Denna grundsyn stämmer med regeringens uppfattning i de flesta frågor. När det så gäller tullmyndigheternas roll i ett medlemskapsperspektiv, den fråga som interpellationen närmast avser, vill jag till att börja med konstatera att Sten Anderssons utgångspunkt är helt riktig. När EG:s inre marknad har förverkligats, skall inte någon tullkontroll ske vid de inre gränserna i Europa. Alla tidigare formaliteter vid gränsöverskridande handel slopas -- i sig en rationalisering av väldiga mått. Härigenom frigörs resurser i samhället som kan användas bättre för andra uppgifter, bl.a. narkotikabekämpning. Men det är också riktigt, som Sten Andersson säger, att tullmyndigheterna i dag har en viktig roll att spela när det gäller att förhindra införsel av narkotika i landet, vilket avspeglas i beslagen av illegal narkotika. Av särskild betydelse är här tullmyndigheternas rätt att undersöka gods och transportmedel utan att -- som polismyndigheterna -- behöva respektera höga krav på att befogad brottsmisstanke föreligger. Frågan om hur denna kontroll skall kunna bevaras eller ersättas vid ett EG-medlemskap -- t.ex. genom kontroller även i annat sammanhang än vid de yttre gränserna -- övervägs nu av den interdepartementala arbetsgrupp som regeringen har tillsatt för att analysera effekterna av ett svenskt EG-medlemskap när det gäller gränsformaliteter och gränskontroller. Här uppkommer flera svåra frågor, inte endast på narkotikabekämpningens område. Det gäller bl.a. tullmyndigheternas framtida roll i olika avseenden. Det gäller också sådana frågor som avvägningen mellan myndigheternas rätt att ingripa å ena sidan och medborgarnas rätt till integritetsskydd å den andra. Det vore fel av mig att föregripa detta utredningsarbete. Men jag vill gärna peka på några omständigheter, som måste vägas in vid en totalbedömning. För det första kommer tullmyndigheternas kontroll vid EG:s yttergränser inte att försvagas utan tvärtom att förstärkas. Största delen av Sveriges kuster, hamnar och flygplatser kommer att vara en sådan yttre gräns. För det andra kommer det samarbete som vi i dag bedriver med europeiska tull och polismyndigheter att kraftigt byggas ut. Vi deltar redan i sådant samarbete, t.ex. genom tullsamarbetsavtal och genom utplacering av sambandsmän, men vi kan räkna med en betydligt högre grad av effektivitet i ett framtida EG. Det säger sig självt att den internationella knarkhandeln över gränserna bara kan bekämpas med internationellt polis och tullsamarbete över gränserna. Även om detta slags samarbete inte kan sägas direkt ersätta gränskontroll i tullmyndigheternas regi, har vi anledning att förvänta nya resultat när det gäller bekämpandet av den organiserade internationella narkotikabrottsligheten. För det tredje har vi tid att reflektera. Även vid ett gynnsamt förhandlingsförlopp kommer det att gå tid mellan förverkligandet av EG:s inre marknad och ett svenskt medlemskap. Under denna tid behålls nuvarande svenska förhållanden vid våra gränser. Vi får tid att noga studera och analysera effekterna av att de inre gränserna avvecklas mellan EG:s nuvarande medlemsländer. Vi får tid att dra lärdom av vad som sker. Jag kan försäkra Sten Andersson att regeringen prioriterar detta analys och utredningsarbete och att riksdagen kommer att hållas noga underrättad om de slutsatser som kan dras.
Herr talman! Herr statsråd! Jag är i och för sig en sann EG-vän, men jag inser samtidigt att det finns problem förknippade med ett EG-medlemskap. Jag tycker att det är mycket viktigt att dessa frågor ventileras innan Sverige blir medlem i EG. Om det visar sig att det dyker upp frågor om varför man inte kände till detta efter att Sverige har blivit medlem i EG, menar jag att det kan leda till ett ökat politikerförakt och ett hot mot demokratin. Missbruket av narkotika är ett gissel. Vi kan varje dag i tidningarna läsa om de enorma tragedier som missbruk av narkotika innebär. Den stora delen av dagens kriminalitet grundar sig på jakten efter eller försäljningen av narkotika. Detta drabbar alla i samhället i form av att många människor känner en ökad osäkerhet. Det drabbar också i form av ökade premier på bilförsäkringar och hemförsäkringar. Nu säger herr statsrådet att ingen regering inom EG har sagt ja till någon liberalisering. Det är fullt korrekt. Samtidigt vet vi att en av Sveriges största ''knarkimportörer'', och som i dag är medlem i EG, är Holland. Där har man en mycket tolerant lagstiftning. Som boende i Malmö vet jag att det pågår en skytteltrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Och i stadsdelen Kristiania i Köpenhamn kan man få tag på nästan hur mycket knark man vill. Detta handlar alltså om länder som i dag är medlemmar i EG. När statsrådet talar om min uppfattning om internationellt polisarbete har han nog missuppfattat mig, eller också har jag varit otydlig i min interpellation. Jag tycker att detta arbete är bra, men det finns redan i dag. Men om Sverige blir medlem i EG, vilket jag hoppas, försvinner en viktig länk när det gäller möjligheten att förhindra knarkimport till Sverige. Vi har i dag svenska poliser placerade i flera stora städer runt om i Europa. Det är bra att tullen och polisen kan samarbeta. Men det är tyvärr min bestämda uppfattning att möjligheterna att föra in knark i Sverige efter ett EG-medlemskap, med nuvarande regler, blir större. Det är bara att beklaga. Om man väl har tagit sig in i något EG-land med en vara, kan den märkas om och köras runt i EG länderna, och i stort sett ingen kan kontrollera detta. Vi har haft passfrihet i Norden under många år, och det har fungerat utmärkt. Men ändå har tullen haft en chans att göra stickprov. Som jag ser det, blir det i framtiden på det sättet att tullen, på samma sätt som polisen, måste ha någon form av skälig misstanke för att kunna ingripa. Om det då visar sig att tullen har gjort fel, kan den enskilda tullaren bli anmäld till JO. Det är lätt att tänka sig att den tullare som har gått på ett antal nitar eller misstag kanske höjer ribban för sin toleransnivå. Han blir inte längre lika aktiv. En annan fråga är vad skälig misstanke är. Det är inte säkert att skälig misstanke har exakt samma innebörd i Sverige som i en del andra länder i Herr talman! Det sägs i svaret att om man inte kan ha en kontroll direkt vid gränsen, skall denna kontroll ske en bit innanför gränsen. Det skulle teoretiskt innebära att t.ex. passagerarna på en färja från Tyskland till Trelleborg skulle kunna bussas två kilometer in i landet och där bli kontrollerade. Såvitt jag förstår finns denna möjlighet. Men i praktiken är detta helt omöjligt. Till sist, herr talman, skulle jag vilja ställa några frågor till statsrådet. Såvitt jag har förstått är man i Danmark, och framför allt i Storbritannien, mycket kritisk till EG när det gäller borttagandet av möjligheterna till en stickprovskontroll. Kan man hoppas och tro att Sverige i de pågående förhandlingarna kommer att följa den linje som nu verkar bli den linje som Danmark och Storbritannien kommer att följa, nämligen att försöka behålla möjligheten till stickprovskontroller?
Herr talman! Först och främst vill jag säga att jag tror att Sten Andersson i Malmö och jag har helt samma grundsyn i dessa frågor. Det råder inget tvivel om att det här nog är det besvärligaste problemet som vårt samhälle står inför. Sten Andersson använde ordet gissel. Ja, jag vill gärna använda precis samma ord. Det handlar om en böld i vårt samhälle som alla goda krafter måste samlas kring för att försöka bryta ner. Vidare är det bra, jag delar alltså Sten Anderssons uppfattning också på denna punkt, att vi redan nu får en intensiv debatt i dessa frågor och att vi diskuterar alla de olika medel -- här är det inte fråga om antingen--eller, utan det är fråga om både-- och -- som kan användas för att så långt det någonsin är möjligt förverkliga målet, ett narkotikafritt samhälle. Sten Andersson hänvisade till förhållandena i Holland och även i Christiania. Jag tycker också att de är minst sagt beklagliga. En tröst för mig är, som situationen är i dag, att det i varje fall finns en mycket stark folklig förankring i Sverige beträffande den restriktiva narkotikapolitik som vi för och att vi praktiskt taget inte har någon legaliseringsdebatt. Men det här är ett slag som inte en gång för alla är vunnet. Det finns ju andra röster i debatten. Därför är det viktigt att driva den grundläggande ståndpunkten hårt i varje sammanhang. När det gäller de speciella frågor som Sten Andersson har tagit upp om polisens och tullmyndigheternas roll i det här sammanhanget vill jag först säga att båda gör ett mycket värdefullt arbete för att minska tillgången till narkotika i vårt samhälle. Det bästa beviset på det är de stora beslag som har gjorts och det faktum att utvecklingen närmast pekar på en ökad effektivitet från de båda myndigheternas sida. Samtidigt är det uppenbart att situationen inte är tillfredsställande. Den är inte tillfredsställande förrän den dagen det inte görs några beslag alls av narkotika, och då helt enkelt därför att vi har ett narkotikafritt samhälle. Hur skall vi då på bästa sätt kunna verka för att åstadkomma en sådan ordning, och vilka konsekvenser skall vi dra av ett svenskt medlemskap i EG/EU? Som jag sade tidigare tror jag att det behövs ett arbete på alla fronter. Jag tror också att det fordras ett förstärkt samarbete internationellt både mellan polismyndigheterna och mellan tullmyndigheterna för att det skall gå att komma till rätta med förhållandena. Det är inte så, att detta lösar alla problem. Men mycken erfarenhet visar att de beslag som görs av tullen och polisen ofta har föregåtts av en omfattande spaning och av inkomna tips, inte minst från andra länder. Jag tror att den spaningen och det samarbetet mellan myndigheterna i de olika länderna ger klart förbättrade möjligheter att göra fler beslag vid de svenska gränserna. Till den del knarket kommer från områden utanför EG/EFTA menar jag att den klara inriktning som EG har när det gäller en förstärkt kontroll vid yttergränserna bör kunna bidra till ett minskat tillflöde av narkotika. Det är naturligtvis viktigt att också vi blir en fast och stark länk i den här kedjan. Jag tror att vi också noggrant skall pröva möjligheterna att inte bara bevara utan också i delar stärka bevakningen av våra egna gränser. Till stor del kommer ju Sveriges gränser även framdeles att vara s.k. yttre gränser. Där kan vi inte bara bibehålla utan också förstärka samarbetet. När det gäller de andra gränserna är situationen inom EG/EU inte klar. Det pågår fortfarande diskussioner där om polis och tullmyndigheternas roll -- bl.a. med sikte på just ett förstärkt samarbete men också på, om jag har förstått saken rätt, möjligheterna till spaning, ingripanden, sticksprovskontroller och liknande. Vi har tillsatt en särskild utredning för att titta på vad Sverige kan göra i det här avseendet. Vi har gjort det både som ett led i det internationella samarbetet och som en egen insats på området. Vi skall ha klart för oss att en stor del av tullens personal befrias från ren pappershantering genom ett medlemskap i EG och då kan användas för andra uppgifter. Vad jag här har talat om framstår som en mycket angelägen sådan. Jag vill inte föregripa resultatet av utredningen. Men jag vill gärna säga att jag personligen har en mycket stark sympati för tanken på fortsatta stickprovskontroller -- kanske kan det vara intensifierade sådana vid misstanke om narkotikabrott.

Herr talman! Det är trots allt tullen som i dag gör de största beslagen. Jag tror att det handlar om drygt 90 % av de beslag som görs i Sverige vad gäller illegal narkotika. Det är i och för sig lättförklarligt. Polisen skall ju jaga efter knark som redan finns i landet. Det innebär att enorma resurser måste satsas. Det kostar mycket pengar. Jag kan förstå detta och att det måste vara så. Men att i det läget föra diskussioner -- slutresultatet påverkar kanske den i dag mycket viktiga länken när det gäller att förhindra att knark förs in i Sverige -- om tullens verksamhet som, enligt min uppfattning, kommer att få sämre möjligheter, dvs. arbetet försvåras, har jag litet svårt att förstå. Jag accepterar passfrihet i Europa, mellan EG:s medlemsländer. Men jag har svårt att förstå, och framför allt har jag svårt att förklara för de människor som jag träffar, varför det beträffande Sverige inte kan vara precis som det är mellan de nordiska länderna -- där råder det faktiskt sedan lång tid passfrihet, dvs. tullen har möjlighet att göra stickprovskontroller. Om det visar sig att en tullare har fel, händer det honom eller henne ingenting. Statsrådet och jag har rätt så lika uppfattning i den här frågan. Jag hoppas, och vill tro, att även andra länders EG-ministrar har samma uppfattning och att resultatet i slutänden blir att det trots allt går att bibehålla den här stickprovskontrollen. Med tanke på vad den innebär är det ingen i dag i Sverige som ifrågasätter den. När det gäller knarket är det ju en samlad nation som stöder de åtgärder som vidtas. Det gäller då vår förmåga och våra möjligheter att förhindra illegal knarkinsmuggling till Sverige. Herr talman! Jag ställde en fråga i slutet av mitt anförande nyss om Danmarks och Storbritanniens situation. Såvitt jag förstår, för detta har jag sport, är de här bägge länderna ytterst intresserade av att bibehålla stickprovskontrollen även i fortsättningen. Jag skulle vilja höra vad statsrådet har för uppfattning i den frågan: Är det rätt, och kommer Sverige att agera ungefär i den riktningen?
Herr talman! Jag konstaterar ännu en gång att Sten Andersson och jag inte bara har samma grundsyn utan också är överens om att inte bara tullens och polisens roll är viktig. Vi bör också pröva möjligheten att förstärka deras roll i det här sammanhanget. Inte minst kan en väg här vara att arbeta för ett förstärkt internationellt samarbete. Jag tyckte att jag gav ett ganska klart svar på den fråga som Sten Andersson ställde. Jag sade att vi tittar på möjligheterna. Vi har tillsatt en särskild utredning just för att titta på möjligheterna till fortsatt stickprovskontroll. Också polisens roll tittar vi på i det här sammanhanget. Det är klart att de här myndigheterna delvis kompletterar varandra, även om förutsättningarna som läget nu är -- jag är medveten om det -- är annorlunda. Personligen har jag mycket stark sympati för den här tanken. Däremot vore det fel av mig att föregripa resultatet av diskussionen, där både tull och polismyndigheterna är inblandade och där man måste beakta en rad andra omständigheter som inte bara avser narkotikan. Det är med den grundläggande inriktningen som jag kommer att följa gränskontrollgruppens arbete och att i sinom tid, tillsammans med regeringskollegerna, formulera en exakt svensk politik. Men den grundläggande inriktningen är alltså densamma.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag kanske är litet tjatig. Men jag vill upprepa att jag har hört att Danmark och Storbritannien i dag aktivt protesterar mot ett slopande av den stickprovskontroll som i dag förekommer. Jag har frågat om detta två gånger. Antagligen har statsrådet missat min fråga. För tredje gången frågar jag: Är det rätt uppfattat att det i dag förs en intensiv debatt i Danmark och Storbritannien, där man pekar på att de här bägge länderna kommer att protestera kraftigt mot ett slopande av den stickprovskontroll som finns i dag -- även gentemot de länder som är medlemmar av EG?
Herr talman! Exakt hur diskussionen går i Storbritannien och Danmark vet jag inte -- framför allt tänker jag då på hur pass jämförbar situationen i länderna är. Den brittiska debatten, som jag har försökt att följa ganska noga, tar framför allt sikte på att hävda att hela brittiska området är en yttergräns. Detta bottnar ju i att Storbritannien är en ö och inte har gemensamma landgränser med andra länder. Därför vågar jag inte ge ett definitivt svar på frågan om hur pass precist det som framförs av Danmark och Storbritannien i de här sammanhangen är. Inte heller vågar jag uttala mig om hur pass tillämpligt det är på svenska förhållanden. Därför svarar jag att min personliga grundsyn är positiv beträffande möjligheten att göra stickprovskontroll. Vi skall i varje fall använda de förstärkta resurser som nu tas i anspråk för andra ändamål -- för pappersarbete och liknande -- vid de yttre gränserna. När det gäller de inre gränserna är situationen sådan att det, åtminstone enligt min uppfattning, i dag är omöjligt att ge ett definitivt, klart svar och säga: Exakt så här skall vi agera. Vi skall avvakta den interna diskussionen i EG. Av de praktiska erfarenheterna i EG kommer vi dessutom att dra slutsatser om hur vi bäst kan agera på området för att nå de mål som Sten Andersson och jag har gemensamt. Jag kan försäkra, Sten Andersson att den här frågan inte bara är högt prioriterad inom regeringen. Den ligger också mig personligen varmt om hjärtat.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att omgående vidta för att åstadkomma en snabb ökning av järnvägsinvesteringarna, samt när regringen kan fatta beslut beträffande ett antal namngivna projekt. I mitt svar återkommer jag till vart och ett av de projekt som Georg Andersson har angivit. Sedan den borgerliga regeringen kom till makten har utöver Banverkets ordinarie anslag beslut fattats om 263 mkr. till snabbtågsanpassning på södra stambanan, 45 mkr. till underhållsåtgärder på inlandsbanan, 25 mkr till en station i Örgryte, Dalälven vid Krylbo. 150 mkr har anslagits till sysselsättningsfrämjande åtgärder avseende främst underhåll. Banverkets ökade produktion utöver ordinarie anslag under 1992 beräknas bli 1,9 mdkr. Detta skall ställas mot Banverkets ordinarie anslag till investeringar som är ca 1,4 mdkr. För år 1993 Jag vill också understryka att genom regeringens sätt att fördela pengarna på olika stråk kan utbyggnaden och sysselsättningen hållas igång beträffande flera parallella projekt samtidigt detta ökar det totala antalet sysselsatta i projekten. Som svar på Georg Anderssons fråga om vilka åtgärder regeringen är beredd att omgående vidta för att åstadkomma en snabb ökning av järnvägsinvesteringarna kan jag meddela att det pågår arbete inom regeringskansliet för att säkra finansieringen av utbyggnaden av både järnvägar och vägar i syfte att arbeten snarast kan komma igång. Georg Andersson har också ställt frågan när regeringen kan fatta beslut om ett antal namngivna projekt. Jag skall nu gå in på vart och ett av dem och redogöra för planeringsläget. Först tar vi Arlandabanan. Den ekonomiska rådgivare som regeringen tillsatte i augusti har i dagarna lämnat sin slutrapport om hur vi kan bygga Arlandabanan med ett så litet bidrag som möjligt över statsbudgeten. Nu kommer beslut att fattas om hur projektet skall bedrivas vidare, och jag vill understryka att vårt försök att finna en annan modell för investeringen i Arlandabanan inte kommer att innebära någon försening av trafikstarten. Under tiden utredningen om att finna en ny finansieringsmodell pågår, pågår också arbetena med att bygga två nya spår från Ulriksdal till Rosersberg och arkeologiska undersökningar där den nya banan skall förläggas. Georg Andersson frågar mig också om medel till ostkustbanan. Banverkets arbete med ostkustbanan kan fortgå t.o.m. år 1993 med tilldelade medel. Jag anser det synnerligen angeläget att utbyggnaden av ostkustbanan och E 4 mellan Söderhamn och Enånger kan samordnas. Med detta räknar jag med att kostnaderna kan minskas med ca 100 mkr. Vad gäller västkustbanan har vi tillsatt Bengt W Johansson, Luftfartsverkets förre generaldirektör, som förhandlare om lokal medverkan i finansieringen. Om han kan nå en uppgörelse senast den 1 mars nästa år, räknar jag med att arbetena då kan starta mellan Tångaberg och Stambanan genom övre Norrland fyller en viktig funktion som länk till södra Sverige och kontinenten för godstransporter. På stambanan genom övre Norrland investeras för 348 mkr. under 1992 för att i första hand öka bärigheten för godstågen. Till sist har Georg Andersson frågat om tre mycket stora projekt, nämligen Nordlänken, Bottniabanan och Riksbangård syd. Som svar på denna fråga kan jag meddela Georg Andersson att regeringen avser att återkomma till riksdagen under vårn med en proposition om en långsiktig investeringsplan för vägar och järnvägar där bl.a. dessa projekt ingår.
Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret. Men samtidigt beklagar jag att där inte finns några besked om en snabb ökning av järnvägsinvesteringarna. Arbete pågår, heter det. Ja, det har jag naturligtvis förut sagt. Men det allvarliga läget på arbetsmarknaden och den djupa lågkonjunkturen kräver att en kraftfull extra satsning på järnvägsinvesteringar görs nu. Beslutet kommer att fattas längre fram, heter det senare i svaret. Det är till ringa tröst för de arbetare som nu går arbetslösa och för de entreprenörer som nu hotas av konkurrs därför att de inte får anläggningsjobb. Det finns en besvärande diskrepans mellan tal och handling hos kommunikationsministern. Det är också fortfarande svårt att få ett grepp om vad som faktiskt har skett, och sker, om hur mycket som har beslutats, om vilka pengar som snurrar runt i löfteskarusellen och framför allt om hur det i verkligheten blev. Jag noterar att Mats Odell också i dag bidrar till dimbildningen. Det heter i svaret att den borgerliga regeringen bl.a. beslutat om 1 536 miljoner kronor, vilket innefattar investeringar på bl.a. västkustbanan. Men den initierade vet att projekten på den banan belagts med startförbud av regeringen. Därmed försvinner ur den potten 530 miljoner som inte får användas förrän förhandlingarna med kommunerna är klara. Det kan möjligen bli i mars nästa år. Alltså bidrar han till att skapa en bild av att det är tack vare den borgerliga regeringen som det nu satsas en halv miljard på västkustbanan. I själva verket ligger allt still. Regeringen hade i våras en chans att göra en rejäl extra satsning på järnvägar. Riksdagen anvisade då 2,2 miljarder till infrastruktur, men av det gick bara 150 miljoner till järnvägar. Varför den diskrimineringen av järnvägssatsningarna? Arlandabanan har blivit en följetong. Den socialdemokratiska regeringen utredde såväl statliga som privata alternativ. Vi var därmed klara för ett ställningstagande hösten 1991. Men då satte Nicolin inkopplades, men inget nytt framkom av hans utredning. Då gick uppdraget till Salomon Brothers, och nu sägs det att beslut skall komma. Jag undrar: Har det nu framkommit något nytt? Arlandabanan? När kommer beslutet? Vem skall vara huvudman för bygget? Att denna process inte skulle ha försenat projektet blir det allt svårare för kommunikationsministern att förklara och göra trovärdigt. Jag väntar fortfarande på besked om ostkustbanan. Där är förhandlingarna slutförda, och i det fallet kan man inte hänvisa till pågående förhandlingar. Framför allt brådskar det med besked om sträckningen Söderhamn--Enånger. Det är ett objekt som beräknas kosta 850 miljoner kronor. En samordning med byggandet av Europaväg 4 ger samordningsvinster. Kommunikationsministern tycker att det är angeläget. men det uttalandet har inget värde om inte regeringen fattar beslut. Jag noterar också att kommunikationsministern tycker att stambanan genom övre Norrland fyller en viktig funktion, och jag tackar för det erkännandet. Men vad tänker regeringen göra? Banverket har vid upprepade tillfällen presenterat förslag på objekt som skulle kunna sättas i gång omgående. Enbart inom Västerbottens län finns viktiga objekt. Det handlar där om investeringar på 400--500 miljoner kronor. De är av utomordentligt stor betydelse för att förbättra transporterna till och från övre Norrland. Men besluten har hittills uteblivit. Den borgerliga regeringen har trots stolta löften, långa kataloger och omtalade paket inte förmått mer än 32 miljoner kronor i extra insatser på stambanan norr om Långsele. Det är inte så imponerande. Banverket har med anledning av arbetsmarknadskrisen inventerat förutsättningarna för tidigareläggning av objekt för att långsiktigt främja sysselsättningen och även tillväxten. Den senaste förteckningen gjordes i september månad. Där finns objekt för ca 6 miljarder, 6 000 miljoner kronor, som skulle kunna startas i år eller nästa år. Banverket har samtidigt markerat behov av viss framförhållning. Man kan inte börja bygga samtidigt som besluten fattas. Genom att regeringen dröjt och fortfarande dröjer med besked, är jag rädd för att den försuttit chansen att få i gång någonting av allt detta under denna vinter. Detta är en mycket allvarlig försummelse. Det är mot den bakgrunden som vårt förslag om en kommission för infrastruktursatsningar skall ses. Vi socialdemokrater litar inte på Kommunikationsdepartementets ledning i dessa frågor. Det tycks inte heller majoriteten i trafikutskottet och finansutskottet göra, eftersom man nu beslutat om ett särskilt uttalande för att påskynda infrastruktursatsningarna.
Fru talman! På morgonnyheterna kunde man i dag höra att AMS har vissa svårigheter att handha så stora grupper arbetslösa som vi nu har i Sverige. Det gäller bl.a. att klara av att anordna passande och meningsfulla utbildningar för alla dessa arbetslösa. Det är litet märkligt, kommunikationsministern, att få ta del av sådana uppgifter när vi vet vilka stora behov som finns när det gäller att bygga upp infrastrukturen. Det finns ett stort och uppdämt behov av att bygga ut vårt järnvägsnät, inte minst i landets norra delar. Sedan många år pågår en upprustning av norra stambanan, men den upprustningen går alltför långsamt. Detta är bara ett område där aktiviteten behöver påskyndas. Men värre är, vilket man ser när man läser kommunikationsministerns interpellationssvar, vad som sker när det gäller dessa nya framtidsprojekt. Man kan som exempel ta Botniabanan, som regeringen nu tydligen har lagt på is för gott. Varje gång den frågan berörs här i kammaren, skjuts svaret på framtiden. Nu säger statsrådet att regeringen skall återkomma till våren. Alla sådana luddiga besked frestar på trovärdigheten, inte bara på kommunikationsministerns och regeringens trovärdighet, utan också för oss alla som politiker. Vi är ute bland människor utanför denna kammare och talar om hur viktigt det är med att satsa på infrastrukturen när det är lågkonjunktur och vi så väl behöver dessa jobb. När det sedan inte händer någonting sprider sig ett allmänt misstroende mot politiker i allmänhet och i synnerhet ett misstroende mot oss politiker som sysslar just med kommunikationsfrågor. Så här kan vi inte hålla på. Det finns ett ackumulerat behov av att starta byggen på en rad områden. Om man skyndade på hela processen när det gäller Botniabanan skulle man där kunna åstadkomma en bra effekt genom att bygga både från norr och från söder. Det skulle gå utmärkt att sätta i gång den typen av aktiviteter. Man kunde t.ex. från banans norra punkt, i Luleå, bygga söderut. Därmed skulle man få en god effekt när det gäller jobben och naturligtvis en snabbt utbyggd kustbana utefter hela Norrlandskusten. Dessutom skulle man också kunna utreda en förlängning till Det har vid upprepade tillfällen i denna kammare nämnts möjligheterna att i norr bygga samman järnvägsförbindelserna med de i Finland och modernisera dem. Det gäller inte bara järnvägen som sådan. Det gäller rent tekniskt omaxlingsstationer och terminalhanteringar i Haparanda. Här finns det alltså utrymme för ganska stora och omfattande moderniseringar av järnvägens infrastruktur. Men då måste naturligtvis regeringen ta initiativ för att driva på utvecklingen. Vi kan som politiker inte bara hela tiden tala om den, utan någon gång måste man också sätta kraft bakom orden. Norrlandskusten, även upp till Haparanda? Vi är överens om att vi behöver sätta fart när det gäller jobben och infrastrukturen. Vad är det som hindrar kommunikationsministern att fatta de avgörande besluten? Vad väntar statsrådet på?
Fru talman! Jag vill fylla på med ytterligare några frågor om varför det tar så lång tid och varför regeringen inte kommer till skott i sådana här viktiga frågor. 2000 på grund av de höga lönsamhetskrav som ställs på SJ. Inom SJ utvärderas för närvarande vilka krav företaget skall ställa på det nya regionaltåg som skall köpas in för framtiden, EMU 90. Konstruktionstiden gör att produktionen av ett nytt sådant tåg tidigast kan komma i gång två år efter order, dvs. från årsskiftet 1994-1995, med full produktionstakt från år 1996. En förutsättning för att tillverkningen över huvud taget skall kunna förläggas till Kalmar är att företaget får nya order på X 2000. Eventuella exportorder kommer inte att kunna tas tillräckligt snabbt för att ge beläggning före år 1996. Om inga nya order på X 2000 tecknas inom en relativt snar framtid kommer därför produktionen i Kalmar successivt att skäras ner för att helt upphöra under januari, februari 1994. Detta kommer i sin tur att medföra att produktionen i Helsingborg och Västerås kommer att påverkas så kraftigt att även dessa verkstäder hotas av nedläggning. Därmed skulle svensk tågtillverkande industri upphöra. Sedan ett år tillbaka är produktionen i Örnsköldsvik nedläggningshotad. Sammanlagt skulle detta betyda att ca 1 500 arbetstillfällen inom ABB skulle försvinna. Minst lika många arbetstillfällen kommer då att försvinna hos underleverantörerna. I en tid som av regeringen kallas för ''Infrastrukturens årtionde'' är det naturligtvis riktigt att Sverige lägger ner tiotals miljarder på nya eller upprustade järnvägsspår. Men det är märkligt att man inte gör motsvarande satsningar på nya fordon för att trafikera de nya spåren. Se nu till att optionen utlöses, och hjälp till att rädda svensk järnvägsindustri! Det andra exempel jag vill ta upp är de s.k. Malmöhusförhandlingarna, som ju syftar till att staten tillsammans med kommunerna skall förbättra infrastrukturen i Malmöhus län. Sven Hulterström slutförde förhandlingarna i juni. Pengar är såvitt jag förstår reserverade för dessa satsningar. Men det händer ingenting. Anita Jönsson ställde en fråga här i kammaren, och då svarade kommunikationsministern att han behövde november månad på sig för att komma fram till beslut. Detta alltså efter sex månader, men okej då. Men nu, kommunikationsministern, är det december. Det finns nu plats, tid och skäl att lämna ett klart besked så att vi snarast kan komma i gång med arbetena, t.ex. med att elektrifiera banan Om man i många sammanhang, när det passar, påstår att 90-talet skall vara infrastrukturens årtionde, ökar förväntningarna. Då krävs beslut och handlingskraft. De projekt jag har tagit upp skulle skapa och rädda många jobb i det krisdrabbade Kalmarområdet men också i Skåne. Lämna besked nu -- inga långbänkar -- för Sverige måste ha råd att arbeta.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för den redovisning han har lämnat i detta interpellationssvar till Georg Andersson. Det visar mycket tydligt att den myt man försöker skapa om att det inte händer någonting på infrastrukturområdet är felaktig. När det gäller järnvägen sker nu större satsningar än någonsin i modern tid på nybyggnad av olika järnvägsprojekt. Vi i Centern drev under slutet av 80-talet och början på 90-talet mycket hårt kravet på väsentligt ökade satsningar på byggande av järnvägar i Sverige. Vi anförde att planeringsramen borde utgå från 4 miljarder kronor per år, och att 40 miljarder skulle satsas på investeringar i järnvägarna under 90-talet. Vi mötte inget som helst gensvar från den dåvarande regeringen och den dåvarande kommunikationsministern. Tvärtom förhånades vi. Man sade att våra förslag var fullständigt orealistiska osv. Det är därför för mig som centerpartistisk trafikpolitiker mycket glädjande att se att vi nästa år, år 1993, de facto kommer upp till 4 miljarder i investeringar. De som utgjorde den dåvarande majoriteten anför nu att det sker för litet. Jag har litet svårt att få resonemanget att gå ihop. Signalen som gick ut till myndigheter, Banverket och andra i slutet av 80 talet och början av 90-talet var, att det inte skulle ske några stora satsningar framöver på järnvägsbyggen. Om det då hade kommit andra signaler, och man hade visat intresse för att satsa på järnvägen, hade vi kanske i dag haft en väsentligt bättre framförhållning så att vi kunnat komma i gång med projekt. Jag vill fråga kommunikationsministern om han delar den uppfattningen. Skälen till att det går trögt att komma i gång med projekt är till stor del inte att det är pengar som fattas, utan det är andra saker som gör att det går trögt på många områden. Det beror på att man har en dålig framförhållning på grund av de politiska signaler som kom under slutet av 80-talet och början på 90-talet. Vi har också en lagstiftning som gör det besvärligt att rent konkret komma fram med nya projekt för järnvägsbyggen. De är väsentligt svårare att hantera än t.ex. vägprojekt. Här finns ett behov av att se över lagstiftningen. Den tidigare regeringen tog inga initiativ på detta område, t.ex. genom att skapa en särskild banlag. Jag vill fråga kommunikationsministern vad man för närvarande gör i deparetement och regering för att få en lagstiftning på detta område -- kalla det gärna en banlag, en parallell till motsvarande väglag -- som skulle göra att vi snabbar på processen och får fram den här typen av projekt väsentligt snabbare än vad vi klarar av i dag.
Fru talman! Först vill jag tacksamt notera Socialdemokraternas stigande intresse för Botniabanan. Sten-Ove Sundström ger uttryckt för det här och Georg Andersson i interpellationen. Det är bara tråkigt att detta stigande intresse kom efter det att man lämnat kommunikationsministertaburetten och regeringsmakten. Om jag har förstått planeringsläget rätt, kommer man fram till den 15 januari att få in svar på Kommunikationsdepartementet från Vägverket och Banverket inför den kommande planeringsperioden. Då är min fråga till kommunikationsministern om det här innebär att just våren 1993 blir avgörande för vilket ställningstagande departementet gör till Botniabanan. Det är ett projekt som vi kristdemokrater från hela Norrland driver intensivt. Vi kommer att se till att ni också hör talas om oss när vi kommer fram till den avgörande stunden. Jag skulle vilja få bekräftat om februari och mars blir de avgörande månaderna för detta projekt. Jag jag är även tacksam mot kommunikationsministern för de vägpengar som Norrland ändå har fått. Det gäller dels de 2 miljarder vi fick i våras, dels de 1,5 miljarder som gick till skogslänen nu i höstas. Man kan få intrycket av att vissa norrlänningar här inte är tacksamma för att dessa pengar har kommit till Norrlandslänen. Vi är i alla fall tacksamma. Jag ser detta som något positivt. Sedan finns det självfallet stora behov. Jag tror att det är kommunikationsministern själv som brukar säga att vi har ett avståndshandikapp gentemot övriga Europa på ca 70 mil. Vi norrlänningar från övre Norrland har kanske ett avståndshandikapp på ytterligare 70 mil. De anslag som hittills har givits till vägar och järnvägar har haft den här hänsynen inbyggd. Det var en ganska bra spridning på dem. Det är viktigt att den här insikten verkligen finns när det gäller den nya planeringsperioden för de närmaste 10 åren. Det är inte bara Sverige som helhet som har ett antal mils avståndshandikapp mot de stora marknaderna i Europa, utan övre Norrland har kanske ytterligare 70 mil. Det upplever jag som vårt handikapp. Annars har vi människor, kunskap och företagsamhet som gör att vi har goda förutsättningar att klara oss i det nya Europa. Det är avstånden som är vårt problem. Där behöver vi hjälp från statsmakterna och kommunikationsministern. Norrland. Där har det ju satsats stora pengar. Det vill jag också honorera Georg Andersson för. Han har gjort stora insatser här under sin tid som kommunikationsminister. Jag vet att det finns ytterligare projekt för ca 300--400 mkr enligt vad jag förstått från Banverket, region Norr. Det är projekt som är samhällsekonomiskt lönsamma, förberedda och där man kan köra i gång under det närmaste året. Det förstod jag när jag pratade med en av tjänstemännen där för en tid sedan. Då är min fråga om vi kan se, t.ex. i det budgetförslag som kommer, att det satsas ytterligare på norra stambanan så att vi kan fortsätta i den nuvarande investeringstakten för att räta ut de problem som finns, inte minst i trakterna mellan Mellansel och Vännäs. Det är ett område med mycket besvärlig terräng. Jag hoppas få svar på frågan om när sådana pengar kan förväntas.
Fru talman! Georg Andersson säger sig ha svårt att få grepp om vad som händer på det här området.

Jag tycker att Georg Anderssom som ansvarig politiker skulle försöka att bidra till att stärka respekten för vad våra verk faktiskt gör samt för vad tjänstemän och den politiska ledningen på olika departement gör. Det här börjar anta helt orimliga proportioner. Det finns några saker som är tröga. Låt oss konstatera det. Georg Anderssom pekar på några av dessa projekt. Det är västkustbanan, delvis ostkustbanan och vi har haft en process i gång när det gäller Arlandabanan. Vi vill studera om det som Georg Andersson själv byggde mycket av sin politik på är möjligt, nämligen en medverkan från näringslivet genom privata finansiärer. Låt oss titta på den hundramiljardssatsning som Georg Andersson och hans partikamrater brukar framhålla för 90-talet. Vad bestod den av? Ca 50 miljarder var Vägverkets och Banverkets ordinarie anslag. Ca 30 miljarder var det som skulle komma in från framtida bilister, framför allt i Stockholm och Göteborg och från dem som skall åka över Öresundsbron. Ytterligare 10--15 miljarder skulle komma från näringslivet. Jag har nyligen läst vad Georg Andersson skrev i de här delarna. finansieras med avgifter. Där visade en utredning som Vägverket gjorde att 7 % av de nödvändiga inteckningarna skulle kunna komma från Vägverket. Jag tycker att man skall ha detta i åtanke, Georg Andersson, när man nu skall läsa ut vad som ligger bakom de mycket kraftfulla anklagelser som riktas mot regeringen i dag. Georg Andersson säger att vi har belagt västkustbanan med startförbud. Sanningen, fru talman, är att Georg Andersson tillsatte en förhandlingsman som skulle ta fram pengar från regionen. Han misslyckades med sitt uppdrag. Nu har vi tillsatt en ny förhandlingsman, vid sidan av den här processen, där det finns en tröghet. Här finns den stora utmaningen. Stefan Attefall tog upp den också i sin fråga. Vi har en tröghet när det gäller de stora järnvägsprojekten. Det handlar om själva åtkomsten av marken. Expropriationsprocessen när det gäller tunneln under Hallandsåsen omfattar över 100 expropriationsfall. När det gäller västkustbanan är det fortfarande några expropriationer som inte är klara. Det är en process som tar tid. Där är det möjligt för enskilda människor att överklaga och att inte lämna in fullständiga handlingar. Det fördröjer och gör att processen tas om. De som är medvetna om hur man utnyttjar det här har i vissa fall varit mycket framgångsrika, när det gäller att försena framför allt järnvägsprojekt. På vägsidan har vi väglagen från 1935. Den gör att Vägverket ställer ut en plan som kan överklagas till regeringen. Därefter går arbetena i gång. Man löser problemen med ersättningsfrågor och annat i efterhand. Georg Andersson frågar om det har framkommit något nytt när det gäller Arlandabanan. DELFIN, delegationen för infrastrukturinvesteringar, som har tillsatt konsulten, fick rapporten häromdagen. Den utvärderar nu rapporten. Jag har ännu inte fått dess rapport. Det är den som skall utvärdera. Vi får en rapport därifrån inom en snar framtid. Georg Andersson talar om att jag skulle ha varit ute med stolta löften. Det kan man naturligtvis tycka. Jag sade vid ett tillfälle att jag räknade med att det skulle bli 8 miljarder som investerades under 1992/93, det budgetår som nu pågår, i vägar och järnvägar. Då sade Georg Anderssom och andra att 4 av dessa miljarder var anslagna av den gamla regeringen. Det är alldeles riktigt. Jag har aldrig talat om vem som har anslagit eller betalt pengarna. Det var en prognos om hur mycket som skulle investeras under detta budgetår. Om det var ett stolt löfte, Georg Andersson, så har det överträffats med mycket god marginal. Det kommer nämligen nu att investeras för 13 miljarder kronor. Jag hoppas att Georg Andersson kan ta tillbaka påståendet att de 8 miljarderna var ett löfte som inte kunde levas upp till. Det är något som jag får höra jämt och ständigt. Det vore klädsamt om Georg Andersson här i dag kunde erkänna att löftet om dessa 8 miljarder infriades med god marginal. Det blev 13 miljarder i stället. Detta är en tredubbling av investeringsnivån jämfört med ett genomsnitt under 80-talet. Det är en fördubbling, en ökning med 100 %, jämfört med den nivå som vi hade under budgetåret 1991/92. Sten-Ove Sundström tycker att det är hemskt att jag säger att vi skall återkomma med en proposition till våren. Jag tycker att Sten-Ove Sundström skall studera hur riksdagsarbetet fungerar. Regeringen har inga pengar. Vi har intecknat alla de pengar som riksdagen har anslagit. Vi har en planeringsprocess som jag trodde att ledamöterna i denna kammare var angelägna om att upprätthålla. Vill ni delegera till regeringen att anslå pengar, är det en nyordning som skulle föra ganska långt, men jag har ingenting emot en sådan process.

Fru talman! Får jag först säga att det nästan är rörande att höra Elving Anderssons förnöjsamhet i dag. Han är ändå ganska ensam bland dem som ägnar sig åt dessa frågor om att vara förnöjd över utvecklingen. Tvärtom är det en stor irritation ute på fältet över att det går för sakta och händer för litet. Men jag skall inte diskutera dessa frågor med Odell blir än mer upprörd för varje gång som jag diskuterar det här med honom. Jag kan möjligen förstå det, eftersom det inte kan vara lätt att var kommunikationsminister mot bakgrund av det som nu händer, den debatt som förs ute på fältet och den misstro som visas. Jag har inte skapat och spritt några myter om det här. Det finns inga sådana myter. Läser Mats Odell inte näringslivets tidskrifter? Det är en allmän irritation i näringslivet över att det som utlovas inte inträffar. Det vare mig fjärran att äventyra respekten för politiker och tjänstemän inom kommunikationsdepartementet. Jag har en stor respekt för tjänstemännen inom kommunikationsdepartementet, men jag har en sjunkande respekt för den politiska ledningen. Det handlar här inte om en diskussion om formerna för privat finansiering, utan det gäller en diskussion om hur vi skall snabba upp investeringar som jag bedömer vara angelägna på järnvägsområdet. Banverket har gång på gång presenterat många sådana projekt som skulle behöva genomföras av sysselsättningsskäl och av miljöskäl och för att få i gång tillväxten i vårt land. Men man får inte fram dessa projekt, eftersom regeringen inte ger några pengar till dem. Det heter nu i svaret att man skall se över hur finansieringen skall säkras, och det skapar en ny osäkerhet om hur det är med finansieringen. Det är en direkt ohederlig argumentation som Mats Odell gör sig skyldig till när han här talar om 8 resp. 13 miljarder. Jag skall inte ägna mig åt någon sifferexercis, men jag har flera gånger studerat listan över de 13 miljarderna, och det finns mycket luft i de siffrorna. De svarar inte alls mot de 8 Vi lade grunden till denna satsning genom att ta fram 10 miljarder för infrastruktursatsningar och få fram en ram om ytterligare 10 miljarder. Det är de pengarna som ni nu rullar runt flera gånger. Men oavsett vem som än har tagit fram dem måste de nu komma i arbete, och det snabbt. Det är vilseledande när kommunikationsministern nu ger sken av att man satsar 530 miljoner kronor på västkustbanan. Det råder nu startförbud för detta projekt, i väntan på förhandlingar som möjligen blir klara i mars 1993. Hur blir det i fortsättningen? Regeringen är naturligtvis ansvarig för vad som händer nu och kan inte skylla på tidigare försummelser. Dessa kan vi ta upp i ett annat sammanhang.
Fru talman! Kommunikationsministern säger att det är viktigt att stärka respekten för vad som görs, och även jag tror att det är viktigt, men för att man skall klara den operationen krävs att man gör någonting. Vi kan inte hela tiden tala om att satsa på infrastrukturen när människorna ser att de satsningarna inte kommer till stånd. Det är viktigt. Statsrådet säger vidare att jag skall studera hur riksdagen fungerar. Det har vi ju som riksdagsmän stora möjligheter att göra, men jag måste erkänna att det inte fungerade så bra under den senaste perioden. Det fanns ju en annan tid med en annan majoritet, då vi t.ex. i Norrbotten kunde registrera stora investeringar på infrastrukturområdet, nämligen på flyg, järnvägar och vägar. Jag tror att det är viktigt att vi för att få tillbaka respekten för de politiska organ som vi har, inte minst Kommunikationsdepartementet, får fart på de tunga investeringarna. Om planeringen inte alltid fungerar som vi vill, måste vi kunna ge ett besked om när så kommer att ske. När får vi ett beslut om Botniabanan, och på vilket sätt skall den byggas? Vad händer t.ex. med de problem som vi har i Haparanda, på gränsen mot Finland? Får vi möjlighet att bygga en omlastningsterminal eller en omaxlingsterminal? Det finns rader av besked som vi väntar på att få från regeringens sida. Även om kommunikationsministern önskar en annan handläggningsordning, måste det vara statsrådet som skall ge besked på dessa områden. Det är det enda sätt på vilket vi kan stärka respekten för de politiska besluten. Min uppmaning till kommunikationsministern måste därför bli: Kom nu upp ur vallgraven! Sätt fart på investeringarna! Det gagnar alla politiker om ni kan visa att ni menar något med allt ert snack.
Fru talman! Jag ställde två enkla frågor omprojekt som skulle kunna bidra till att förbättra infrastrukturen och skapa nya jobb här i landet. Kommunikationsministern borde vara väl förberedd på dessa frågor. De har ställts tidigare, men då har han inte kunnat lämna besked. Jag tycker att det nu borde vara dags att lämna besked och visa handlingskraft. De enkla frågorna var följande. Malmöhusförhandlingarna är slutförda sedan ett halvår tillbaka. Kommunikationsministern har uttalat att han behövde få november månad på sig för att kunna lämna besked. Nu skriver vi december, och jag tycker att vi nu kan kräva ett besked på den punkten. Vi behöver komma i gång inte minst med elektrifieringen av banan mellan Malmö och Ystad. I dessa förhandlingar ingick också många andra värdefulla projekt som leder till jobb och förbättringar. Det är likadant med den andra frågan, om optionen, som är oerhört viktig. Det rör sig om tusentals jobb, och det är angeläget att kommunikationsministern, som skall leda detta arbete, trycker på och ser till att optionen blir utlöst, så att det skapas jobb i regioner som Kalmarområdet, men också i Västerås, Örnsköldsvik och Helsingborg. Kan man inte åtminstone få en anvisning om när ett slutligt besked kan komma? Det är viktigt för våra orter, för trafikpolitiken och för att vi skall kunna skapa jobb.

Fru talman! Georg Andersson undrar om jag inte läser näringslivets tidskrifter. Det gör jag. Jag vet inte om det sker i samma omfattning som är fallet med Georg Andersson, men jag ser att det även där finns en otålighet på den här punkten. Det är också självklart. Se bara på kurvan över byggaktiviteterna i vårt land fram till de senaste åren på 80-talet! År 1991 hade man en omsättning på ungefär 200 miljarder kronor, ett resultat av den spekulationsekonomi som växte fram under den förra regeringens tid. Det förekom hög inflation, snabba klipp osv. När denna sufflé nu håller på att sjunka ihop, från en investeringsnivå på ungefär 200 miljarder, och vi under detta budgetår satsar 13 miljarder, är det klart att man inte märker särskilt mycket, mot bakgrund av en byggmarknad i slutet av 80-talet som kunde beskrivas som en uppblåst bubbla. Georg Andersson säger att det finns projekt och att regeringen inte ger några pengar till dessa. Alla de pengar som riksdagen har gett regeringen är intecknade och utdelade till Vägverket och Vi hade, Georg Andersson, en förhandling mellan regeringen och oppositionen i den s.k. krisuppgörelsen. Vi drev på så mycket som det över huvud taget var möjligt för att få till stånd ökade satsningar på investeringar och för att dra ner på konsumtionen. Det som vi lyckades uppnå var 1,5 miljarder kronor, som gick till de mindre vägarna i skogslänen, och 1 miljard för tidigareläggning av affärsverkens investeringar. Det handlade alltså inte om Vägverket och Banverket utan snarare om Så långt kunde man komma med den socialdemokratiska oppositionen när det gällde att åstadkomma mer av investeringar. Den hade inte heller då kraften att ta itu med att överföra pengar från konsumtion och transfereringar till investeringar. Det är bakgrunden i den delen. Nu måste investeringarna komma i gång, säger Georg Andersson. Jag vill, fru talman, peka på att Georg Andersson borde vara medveten om att det är i budgetpropositionen som regeringen talar om hur man vill fördela pengar och åstadkomma svar på bl.a. en del av de frågor som här har ställts. Det är självklart. Sten-Ove Sundström fortsätter sina insinuationer om att projekten inte kommer i gång. Jag vill då fråga Sten-Ove Sundström: Vilka projekt är det som inte kommit i gång i enlighet med uppgjorda tidsplaner? Jag bortser härvid från västkustbanan -- vi har här varit ense om att den är försenad. Nämn något sådant projekt! Georg Andersson, som läser näringslivets tidningar så noggrant, kan väl också bidra med att för mig räkna upp fem projekt som är försenade, så att jag kan gå tillbaka och se vad vi, Vägverket eller Banverket har missat. Ni får faktiskt litet grand precisera er allmänna och flummiga kritik, som underblåser mytbildningen. Kom upp och tala om vilka projekt som är försenade, utöver västkustbanan och -- om ni så vill -- Arlandabanan. Beträffande denna har vi ändå sagt att starten för trafiken icke kommer att försenas och att vi undersöker möjligheterna att minska inslagen av statlig finansiering. Botniabanan finns med bland de projekt som övervägs i den tioårsplan som skall presenteras för riksdagen i en proposition förhoppningsvis i mars månad. Den planeringsprocessen kan inte vara okänd för Georg Andersson och Sten-Ove Sundström. Ni har väl själva tidigare varit med om att lägga upp tioårsplanerna. Vägverket och Banverket har arbetat oerhört ambitiöst på regional nivå och har diskuterat och prioriterat olika projekt. De kommer till regeringen med sitt underlag den 15 januari, och vi skall sedan behandla detta. Man kan tycka att någon månad för att få fram en proposition till riksdagen om detta är för lång tid, men riksdagen har själv begärt att få delta i detta planeringsarbete. Ni har själva varit med om att rösta fram detta. Nu tycks ni vara beredda att ta tillbaka detta. Ni vill inte vara med utan tycker att vi nu skall fatta beslut om detta. Hur vill ni egentligen ha det på denna punkt? Bo Nilsson frågar återigen om SJ och ABB. Jag har två gånger tidigare svarat på den frågan här i kammaren, och jag har samma svar i dag. SJ fick i 1988 års trafikpolitiska beslut utomordentliga möjligheter att beställa den rullande materiel som man anser sig behöva för sin verksamhet. Man har fått statliga kreditgarantier för all upplåning som är nödvändig i detta avseende. JVi har med SJ klarat ut de bekymmer som eventuellt kan vara förenade med att vi samtidigt utreder möjligheterna att avreglera trafiken på järnvägarna, precis som vi har avreglerat trafiken i luften och åstadkommit kraftfullt sänkta priser. Den avregleringen har givit 10--40 % till konsumenternas fördel. Att nu gå in i den affärsförhandling som pågår kan bara skada den processen. SJ och ABB har alla nödvändiga resurser för att klara denna uppgift.

Fru talman! Kommunikationsministern fortsätter mycket irriterat. Det är när man går upp i varv alltid risk att man sänker trovärdigheten, och jag vill nog påstå att kommunikationsministern gjorde det nu. Jag bedömer den beskrivning som nu har gjorts av krisförhandlingarna som direkt ohederlig. Kommunikationsministern sade: Vi drev på för att få så mycket investeringar som möjligt, men Socialdemokraterna motsatte sig detta. Det var så långt vi kom med Socialdemokraterna. Vad är det för resonemang? Det är just investeringar som vi har drivit på. Det bärande skälet till att vi gick in i dessa krisförhandlingar var just att få till stånd sysselsättningspolitiska insatser som regeringen inte gjorde. Vilka var det som drev på? Den bild som vi har fått är att regeringen kom tomhänt till dessa förhandlingar. Vad har ni gjort med den lista på förslag till investeringar om 6 miljarder kronor som Banverket har presenterat vid olika tillfällen -- senast i september? Kommunikationsministern kryper bakom riksdagen. Vad har vi presenterat i riksdagen? Vi presenterade i januari 1992 förslag om investeringar för att öka sysselsättningen. Vi väckte en stor och omfattande motion i april--maj 1992. Men också den avslogs av den bogerliga majoriteten, inkl. kommunikationsministerns parti. Drev kommunikationsministern på? Vi föreslog 2,5 miljarder kronor till underhållsanslaget. Ni prutade till 2,2 miljarder kronor. Av den summan blev det 150 miljoner kronor till järnvägen. Vi försökte få till stånd ett initiativ i riksdagen den 1 september i år. Den borgerliga majoriteten avvisade det. Det gällde fortfarande att skynda på järnvägs och väginvesteringar. Regeringspartierna, inkl. kds, avvisade de propåerna. Det här är ju sanningen. Därför är kommunikationsministern fortfarande svaret skyldig. Ta initiativ! Vi lovar att stödja det i riksdagen. Investeringarna i järnvägarna behövs nu. Hur duktig regeringen än har varit enligt kommunikationsministern behöver takten öka kraftfullt -- just på grund av arbetslösheten. Det har kommit nya siffror om arbetslösheten i dag. Det är rekordsiffror igen. Järnvägarna behövs också för tillväxtens och miljöns skull. Sätt i gång!
Fru talman! Jag tycker inte att Georg Andersson skall övertolka det jag sade. Jag sade att vi misslyckades med att överföra mera från konsumtion till investeringar. Jag är medveten om att Socialdemokraterna lade fram ett förslag om en stor lånefinansiering. Jag talade om att överföra från konsumtion till investeringar, dvs. att genomföra besparingar på transfereringssystemet. Det var något som man hela tiden misslyckades med att göra under 1980-talet. Transfereringssystemet har hela tiden ökat i omfattning, och investeringarna har minskat. Jag är medveten om att det är särskilt svårt att åstadkomma detta i en lågkonjunktur. Men det är det som har varit målsättningen. Georg Andersson frågade vad regeringen har gjort med Banverkets lista. Denna lista har tagits fram efter en begäran av Allan Larsson. Han vände sig till Vägverket och Banverket och ville ha en lista över de projekt som skulle kunna komma i gång om det fanns möjligheter till finansiering. Jag uppfattar den listan, fru talman, som en samling projekt som nu finns med i den planeringsprocess som pågår och som skall redovisas för regeringen den 15 januari. Projekten skall sedan finnas med i den planeringsprocess som skall leda fram till en proposition som riksdagen sedan skall få ta ställning till. Fru talman! Låt mig konstatera att det är glädjande att regeringen och oppositionen är eniga om att vi bör öka investeringstakten. Under 1980-talet var den genomsnittliga investeringsnivån 4--5 miljarder kronor. I år har investeringarna ökat till 13 miljarder kronor. Vi hoppas att vi kan behålla den nivån och även öka den genom det arbete som presenteras i budgetpropositionen och i den proposition om inriktningen av investeringarna som kommer under mars månad.

Fru talman! Ines Uusmann har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta beträffande utvärdering av 1988 års trafikpolitiska beslut. Som Ines Uusmann påpekar fastställde riksdagen grunder för trafikpolitiken för 1990-talet genom 1988 års trafikpolitiska beslut. Något krav på en total utvärdering av beslutet under år 1992 återfinns dock inte i riksdagsbeslutet. I samband med bl.a. Jag anser för min del att så bör ske, och jag har inte förutskickat en total utvärdering av trafikpolitiken under år 1992. Vissa områden har setts över -- t.ex. redovisades en uppföljning av det s.k. kostnadsansvaret inom trafiksektorn i en rapport från Kommunikationsdepartementet i år . När det gäller den samordnade investeringsplaneringen på infrastrukturområdet kommer jag att lämna en redovisning under våren 1993 i enlighet med riksdagens uttalanden tidigare i år.

Jag vill i sammanhanget erinra om att SJ:s befogenheter förlängdes i samband med

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för det snabba och korta svaret. Det är rakt och entydigt, dvs. det kommer ingen samlad utvärdering. Jag beklagar av flera skäl detta. 1988 års trafikpolitiska mål innebar stora förändringar på trafikpolitikens område. Genom att föra fram viktiga, men ibland motstridiga, mål försökte man få fram en helhetssyn på trafikpolitiken. Målet var att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Det här kan ju behöva tolkas. Vad betyder det här? Jag kan ge exempel på några intressanta frågeställningar. Detta att man skiljer på medborgare och marknad betyder att det är olika och motstridiga intressen som skall prioriteras mot varandra. Fru talman! Trafikpolitiken skall främja tillväxten. Men då kommer den kanske också i konflikt med andra mål, t.ex. regionalpolitiska mål. Hur skall man bära sig åt för att tolka detta mål i förhållande till tillväxtmålet? Vi kan gå vidare i tolkningen av de olika orden. Trafiksäkerheten skall prioriteras. Trafiken skall vara miljövänlig, dvs. miljön skall prioriteras. Vad innebär dessa mål när det gäller satsningar i storstäderna i förhållande till satsningar i glesbygden? Det talas om lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Vad räknas in i de samhällsekonomiska kostnaderna? Hittills har vi varit mycket dåliga på att prissätta de externa kostnaderna såsom miljöförstöring och olyckor. En annan fråga man kan ställa sig är om det saknas något i det trafikpolitiska målet. Går det att över huvud taget jämställa dessa delmål eller måste det ske en prioritering? Jag tror att vi måste prioritera. Det viktigaste av allt är kanske hur vi skall bära oss åt när olika delmål kommer i konflikt med varandra. Vad är det som får stryka på foten, och vad går segrande ur striden? Det är bl.a. det jag tycker borde ha ingått i en samlad utvärdering av det trafikpolitiska beslutet. Jag tror att riksdagen var medveten om att det innebar stora förändringar när beslutet fattades 1988. Det var därför riksdagen uttalade att det var viktigt att göra en samlad utvärdering. Jag är medveten om att det inte finns någon explicit hemställanspunkt där en utvärdering krävs eller beställs. Å andra sidan har trafikutskottet i sitt betänkande sagt: Enligt riksdagens skall en utvärdering av det trafikpolitiska beslutet ske år 1992. Man behöver inte hänga upp sig på att det är en månad kvar av 1992. Det handlar här om en samlad utvärdering. Jag tycker inte heller att vi skall fastna i formalia. Det viktiga är att om vi skall styra med politiska mål, måste vi också stämma av att målen uppfylls. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att kommunikationsministern inte har den uppfattningen. Kommunikationsministern säger att han inte har förutskickat någon total utvärdering. Det är till syvende och sist en politisk markering som är mycket viktig, men också oerhört beklagansvärd. Fru talman! Jag vill fråga kommunikationsministern varför han inte anser att trafikpolitiken är så viktig att den är värd att utvärdera.

Fru talman! Jag vill ta fasta på ordet utvärdering. Det är mycket intressant. När vi nu ändå är inne på trafikområdet kan man göra en liknelse med ett stort tankfartyg -- det går åt ett visst håll, och vi vill att det skall gå åt ett annat håll. Det är vanligt att regeringen lägger fram förslag för riksdagen om stora beslut, gärna med ett bestämt årtal. Sedan vidtar man ett antal åtgärder, inrättar eventuellt ett nytt verk eller omorganiserar ett gammalt. Man ändrar lagar och lägger till ett antal hundra miljoner. Man gör uttalanden. Sedan tror man att åtgärderna skall leda till att det man har uttalat händer. Ofta har vi i våra beskrivningar förändrat verkligheten, och då blir det som riksdagen har sagt. Det finns mycket forskning om detta i andra länder. Det kallas implementering. Parlamentet fattar ett beslut, men blir det som man har beslutat? Vi har hos riksdagens revisorer haft besök av en amerikansk professor från Stanford. Han sade att när ett beslut av detta slag fattas i Kalifornien, finns kanske uppåt 48 olika intressenter som efteråt kan påverka. Sannolikheten att det blir som riksdagen har beslutat är i själva verket mindre än hälften. Vi fattar beslut. Men sedan måste vi se vad det blir av besluten. Vi kanske tänkte att tankfartyget skulle skifta kurs med 20 grader. Efter ett år ser vi att det följer precis samma kurs som förut, eller att kursen kanske har ändrats med 3 grader. Då får man ställa frågan om det är nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder. Eller också kan man se om fartyget möjligen kommer till någon trevlig hamn om det fortsätter att följa samma kurs. Vad jag försöker säga är att det borde vara en huvuduppgift för resp. utskott -- i det här fallet trafikutskottet -- att se vad det blir av besluten. I stället säger man: Vi kör på blint ett antal år innan vi ser efter hur det blir. Man måste hela tiden iaktta vad som sker, om utvecklingen följer en förändringskurva, om man ligger före eller efter beslutet eller ungefär som det var tänkt. Det är vad jag menar med utvärdering. En utvärdering är ofta någonting som görs vid ett bestämt tillfälle. Men utvärdering måste ske successivt, hela tiden. Det var intressant att lyssna på Ines Uusmann. Hon antydde att beslutet kanske inte var så lätt att tolka. Det fanns inbyggda målkonflikter. Jag menar att om det finns målkonflikter, skall riksdagen tydligt säga vilka mål som skall ha försteg. Om man lämnar det till regeringen, eller ännu värre, regeringen lämna det till någon myndighet, blir det de som bestämmer. Målkonflikter förekommer ofta, och då är det ännu viktigare med tydliga besked. Det är naturligtvis skillnad på olika beslut. Om vi t.ex. bestämmer att en bro skall byggas från den ena till den andra sidan av en älv, blir det fömodligen en bro. Det blir inte så att bron slutar på halva sträckan. Den kanske t.o.m. blir byggd inom rätt tid. Men det är mycket mer komplext om flera faktorer skall innefattas, om folks beteende skall påverkas. Det borde vara riksdagens uppgift att ange tydliga mål som är mätbara, så att det framgår vad riksdagen har menat. Sedan skall regeringen ange om målen är på väg att uppfyllas eller inte. Regeringen skall slå larm när det inte går som riksdagen har sagt. Då krävs antingen fler åtgärder eller också får vi ändra på målen. Detta är en successiv process. Kommunikationsministern måste väl ändå ha en uppfattning om ifall man är på rätt väg eller om de åtgärder som riksdagen beslöt inte korresponderar med de mål som lades fast. Om det finns målkonflikter av den typ som Ines Uusmann pekade på är det nödvändigt att regeringen talar om det och att det ena målet måste prioriteras framför det andra. Det väsentliga är att riksdagen, som har fattat beslutet, också måste korrigera målen. Jag upplever det ibland som att vi lever i en skenvärld. Vi fattar gärna tidsbestämda beslut, som innehåller årtal, och tror att mål skall förverkligas. Sedan blir det någonting annat. Riksdagen måste hela tiden ha en kommunikation med regeringen och veta om riksdagsbesluten följs.
Fru talman! Först till den formella frågan: Det är riktigt som Ines Uusmann säger, att det i trafikutskottets betänkande med anledning av regeringens proposition 1989/90 Näringspolitik för tillväxt står att enligt riksdagens beslut skall en utvärdering av det trafikpolitiska beslutet ske år 1992. Detta refererar till den näringspolitiska propositionen. Här har skett en glidning. I budgetpropositionen 1991 står att regeringen avser att efter hand utvärdera det trafikpolitiska beslutet. Jag är glad för att Ines Uusmann inte var ute efter hårklyverier av detta slag, utan en betydligt mer intressant och, som jag uppfattar det, mycket viktig debatt, nämligen om vi är på rätt väg. Jag vill svara Hans Lindblad att jag i princip anser att vi är på rätt väg. Jag tycker att det är viktigt att få en samlad bedömning. Vi skall inte underskatta det underlag som kommer in exempelvis i verkens treårsplaner. Banverket har exempelvis en utomordentligt bra redovisning i sin treårsplan av hur målet har uppfyllts. Alla verk har ett avsnitt om detta. Det kommer också på vanligt sätt en redovisning i budgetpropositionen, med en verksamhetsanalys och redovisning av hur de trafikpolitiska målen har uppfyllts. Det viktiga är att de trafikpolitiska målen ligger fast. Det är självklart. Vi har här fört en debatt om satsningarna i övre Norrland. Jag kan berätta att jag ofta, vid presentationer ute i landet av vad som händer, får kritik och frågor om varför det satsas så mycket på områden där det bor så få människor. Den allmänna meningen är snarast att de regionalpolitiska målen har uppfyllts mycket väl även efter 1988.

Fru talman! Detta är en viktig debatt. Det är bra att varje verk gör sin analys av hur verket har nått de trafikpolitiska målsättningarna. Men vad vi behöver är en helhetssyn. Vi måste någonstans göra en total avstämning av målen. Var de rätt satta? Var medlen, som ju var alldeles nya, de rätta eller de mest effektiva för att nå målen? Det var därför riksdagen lade fast inriktningen för ungefär fyra år, för att man därefter skulle kunna göra en samlad bedömning. Riksdagen beställde ju en samordnad investeringsplanering. Men det är inte primärt en fråga om utvärdering av hela det trafikpolitiska beslutet. Det är ett krav på helhetssyn och systemsyn, som i och för sig också är oerhört viktigt. Men det är inte precis det vi skulle prata om nu. ''Trafikavgifter på samhällsekonomiska villkor'', som i och för sig inte är det mest lättlästa -- den är däremot bra att läsa om man har svårt att somna. Vilka slutsatser drar kommunikationsministern av den rapporten? Är det bra som det är, eller behövs förändringar? Hur är det t.ex. med slutsatsen att det behövs höjda avgifter för ''externa effekter'', som det står i rapporten? Man kan undra vad som menas med ''externa effekter'', men det står så. Vad man menar är att de kostnader som orsakas av exempelvis miljöförstöring och olyckor kanske behöver avgiftsfinansieras i framtiden. Hur ser kommunikationsministern på det? Vilka slutsatser drar kommunikationsministern av de rapporter som hittills har kommit?
Fru talman! Min bakgrund i det här fallet är naturligtvis den att jag sitter med i Riksdagens revisorer och håller på väldigt mycket med sådana här ärenden. Jag tycker inte om att man säger att man skall göra en stor utvärdering senare, utan jag menar att utvärderingar skall göras varje år. Det är en huvuduppgift för resp. utskott. Det är en viktig uppgift för resp. departement att fråga sig vad som har skett under de år som gått efter det att viktiga beslut fattats, om vi är på rätt väg och om vi ligger före eller efter. Det är nödvändigt med en successiv utvärdering. Tror man att utvärderingen skall göras vid ett visst tillfälle senare, då gör man ingenting i närtid. Det är alltså viktigt att utvärderingar görs varje år -- det är det naturliga. Det är också vad statsrådet pekar på. Han konstaterar att det i nästa års budgetproposition talas om vad resp. myndighet har gjort och att regeringen utvärderar detta för att se om myndigheten har rätt eller fel, om det behöver göras mer eller mindre på det ena eller det andra området. Man skall inte märka ord, men det står på flera ställen i svaret att beslutet skall utvärderas. Man kan naturligtvis tycka att beslutet var dåligt eller bra, men den utvärderingen skall inte riksdagen göra själv. Vad riksdagen skall utvärdera är vad som hände efter det att beslutet fattats, vad som blev verkligheten. En annan sak är att många av riksdagsbesluten förmodligen är av den arten att det inte går att följa upp dem. De är så luddiga och allmänna att de inte går att utvärdera. Ett krav, ja hela grunden bakom treårsbudgeteringen, är naturligtvis att riksdagsbesluten måste vara sådana att det framgår vad riksdagen vill. Förekommer det en målkonflikt, måste riksdagen faktiskt tala om hur den målkonflikten skall lösas, vad som skall prioriteras före det andra. Sedan är det regeringens uppgift att styra myndigheterna på så sätt att man når de mål som riksdagen har satt upp, och varje år skall man få uppgift om ifall man är på rätt väg eller inte. Så fort man märker att man inte är på rätt väg, bör åtgärder naturligtvis vidtas -- antingen på så sätt att insatserna stärks eller genom att man ruckar på målet. Annars kommer verkligheten att vara en sak och målet något annat. Tyvärr är det nu så. Min mycket enkla reaktion är att riksdagen borde ägna sig mycket mindre åt att titta framåt, och i stället borde man titta på hur verkligheten ser ut. Att genom en utvärdering titta på hur saker och ting fungerar nu är det bästa sättet att få reda på vad som bör göras i framtiden. Det är så lätt att skriva att allt kommer att vara jättebra om några år, men man kommer aldrig till den verklighet man beskriver. Koppla i stället ihop det här! Det bör vara riksdagens och utskottens huvuduppgift, och regeringen skall vara riksdagens organ för kontroll av att mål och verklighet ligger i fas med varandra. Skiljer sig kartan och verkligheten åt, måste verkligheten ha en ganska stor inverkan. Man kan ha en hur bra karta som helst, men om den beskriver någonting annat än det som finns ute i verkligheten är den inte bra.
Fru talman! Jag håller helt med Ines Uusmann om att det här är en viktig debatt. Jag skulle önska att våra debatter oftare handlade om de något större frågorna. Det blir väldigt lätt diskussioner om en eller annan liten vägsnutt, varför den inte är i gång, osv. Det här är också någonting oerhört viktigt. Det finns målkonflikter på detta område, mycket stora målkonflikter. Vi har nu på trafikverken fördelat det miljöansvar som riksdagen sammantaget har ålagt trafiksektorn, och verken har satt i gång ett arbete som är mycket ambitiöst och som kommer att redovisas för riksdagen framöver. Där finns målkonflikterna, där blottläggs dessa målkonflikter, och där måste vi ta itu med dem. Det blir mycket smärtsamt. En av de allra svåraste är ju konflikten med de externa effekterna på miljön. Det paradoxala, fru talman, är att den nivå på bensinpriset som skulle behövas för att biltrafiken skulle stå för sina samhällsekonomiska kostnader, av allt att döma med viss marginal tycks bli det som kommer att gälla efter den 1 januari 1993.
Fru talman! Vad jag oroar mig för är att vi, med den delvisa och uppstyckade utvärdering som nu förutskickas av kommunikationsministerns skriftliga svar -- däremot inte så mycket i hans inlägg i debatten -- missar helhetssynen i trafikpolitiken. Det gäller t.ex. den viktiga frågan hur miljömålet skall prioriteras i förhållande till tillväxt och regionalpolitik. Ett annat exempel är utvärderingen av SJ och Banverket. Kommunikationsministern talar i svaret om effekten av ökad konkurrens. På något sätt tycker jag att det är typiskt för den nuvarande regeringen -- privatisera och konkurrensutsätt, så löser vi problemen. Men det är inte så enkelt. Vad vi i stället kanske behöver fråga oss är om vägtrafikmodellen över huvud taget är den riktiga för järnvägstrafiken i vårt land. De trafikpolitiska målen handlar ju om något mer än företagsekonomiskt goda affärer. Det handlar om att samhället skall tillhandahålla en bra infrastruktur, och det skall ge effekter långsiktigt. Vi måste då fråga oss: Är vi på rätt väg när SJ konkurrerar ut sig självt med en rad dotterbolag? Hur är det med bussavregleringen, ger den de samlade positiva effekter som var tänkt? Hur är det med länstrafiken? Jag har inte sett någon utvärdering av den. Hur går det med posten, med ett postverk som i jakt på vinster har börjat sälja teaterbiljetter och V 65? Om vi som politiker i framtiden via statsbudgeten skall prioritera en allt större del av dessa verks satsningar, vilket det finns en risk för när det gäller Posten, måste vi också göra politiska värderingar. Är det kanske så att vi bör fundera över om de här verken skall ''back to basis'', tillbaka till kärnaffärerna? Det är sådana saker som jag menar att en samlad utvärdering av trafikpolitiken skulle ge oss en analys av. Har man på Kommunikationsdepartementet och har kommunikationsministern själv över huvud taget funderat i de här banorna? Av det svar jag fick skriftligt har jag inte kunnat läsa ut någonting sådant, och det beklagar jag mycket. Jag ser en viss antydan till en åsiktsförskjutning i den muntliga diskussionen, och det hälsar jag med viss tillfredsställelse. Men jag återkommer i frågan, var så säker!
Fru talman! Ines Uusmann frågar om vägtrafikmodellen är det riktiga för järnvägen. Det är en intressant fråga. Vi har väl inget samhällsekonomiskt mål som går ut på att vi skall ha så mycket trafik som möjligt på vägarna, för att nu tala mycket schematiskt. Däremot tror jag att vi alla är överens om att det är ett samhällsekonomiskt mål att vi har så mycket trafik som möjligt på järnvägarna. Det överensstämmer med flera av de trafikpolitiska målen. Hur åstadkommer vi då detta? Jag tror att alla erfarenheter, inte minst de från flyget -- även om vi har en helt annan logistik att ta hänsyn till på järnvägen -- säger oss att när man får flera aktörer, flera operatörer, kommer fler trafikupplägg, som också kan attrahera fler resenärer. I den delen är min grundinställning att vi är på rätt väg. Ines Uusmann frågar om jag har funderat i dessa banor. Svaret på den frågan är ja. Ines Uusmann kommer förhoppningsvis också att bättre kunna utläsa hur vi funderar när budgetpropositionen om några veckor ligger på riksdagens bord.

Fru talman! Nils Nordh har frågat mig om jag instämmer i att det är nödvändigt med en skoglig utbildning som tar hänsyn till blandskogen, om jag är beredd att för Sveriges lantbruksuniversitet påtala behovet av en skoglig utbildning för södra Sverige samt om jag hos Lantbruksuniversitetet kan förorda Värnamo som lokaliseringsort för en eventuell ny skoglig utbildning. Bakgrunden till Nils Nordhs frågor är att Sveriges lantbruksuniversitets styrelse den 3 februari 1992 Värnamo. Beslutet är ett led i ett nödvändigt besparingsarbete till följd av förra årets budgetbehandling. Det framgår av budgetpropositionen 1992 att det är Lantbruksuniversitetet självt som beslutar om hur besparingar skall göras. Bakgrunden till detta är att varken riksdagen eller regeringen detaljstyr Lantbruksuniversitetets resursanvändning eller lokaliseringen av verksamheterna. Riksdagen har ställt sig bakom jordbruksutskottets uttalande att frågor om placering av forskartjänster och utbildningslinjer m.m. inom Lantbruksuniversitetets verksamhetsområde bör behandlas av det högskoleorgan som anförtrotts dessa uppgifter och inte av riksdagen. Sveriges lantbruksuniversitet har som huvuduppgift att meddela utbildning och att bedriva forskning och försöksverksamhet. Inom Lantbruksuniversitetet pågår en total översyn av skogsutbildningarnas innehåll och omfattning. Styrelsen för universitetet har beslutat att den skogsvetenskapliga fakulteten i den översyn som pågår skall beakta behovet av kunskaper om de sydsvenska skogliga förhållandena och föreslå dimensionering och omfång av utbildningarna. Översynen, som bedrivs i en särskild arbetsgrupp, är nu avslutad. Gruppens förslag kommer att behandlas av Lantbruksuniversitetets styrelse den Det är viktigt att skogsutbildningarna följer utvecklingen inom skogsbranschen och beaktar de förändringar som utvecklingen medför. Behovet av skogstekniker för den tid som kan överblickas beräknas minska. En begränsning av antalet studieplatser kan medföra att utbildningen måste koncentreras till färre utbildningsorter än vad som är fallet i dag. Ett mindre antal orter kan ge större möjligheter att utnyttja de resurser som finns på ett mer effektivt sätt. Beslut om detta fattas i så fall av Skogsproduktionen i södra Sverige är betydande och som Nils Nordh påpekar av en annan karaktär än den i de norra delarna av landet. Det är min uppfattning att de framtida skogsutbildningarna måste beakta detta förhållande. Jag anser därför att det är angeläget med en skoglig utbildning för södra Sverige. Detta har för övrigt regeringen anfört i ett beslut med anledning av en framställning av
Fru talman! Först vill jag naturligtvis tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation, men jag kan ändå redan nu säga att jag inte känner mig helt nöjd med svaret. Jag har ställt den här interpellationen därför att vi måste slå vakt om den skogliga utbildningen rent allmänt i den södra delen av landet men också därför att det är angeläget att tillgodose en nödvändig utbildning och kunskap om den svenska blandskogen. Vi vet att blandskogen, med stora inslag av ädellövskog, såsom ek, bok och alm, växer i övervägande utsträckning i den södra delen av Sverige och används vid möbeltillverkning och modellsnickerier. De vanliga träslagen går inte att använda vid tillverkning av litet bättre möbler. Under mer än 20 års tid har Skogsinstitutet i Värnamo utbildat skogstekniker för att de skall tillgodogöra sig just kunskapen om blandskogens användbarhet. Skogsvetenskapliga fakulteten framhöll detta i sin utredning 1990, och man pekade även på nödvändigheten av ett utbildningsinstitut i såväl norra som södra Sverige. Inriktningen på skogsteknikerutbildningen förutsätter emellertid att det på utbildningsorten, eller i dess närhet, finns tillgång till varierande förhållanden på den skogliga sidan. Sveriges största exportnäring träindustrin, och dess utveckling, är av största vikt för hela landet, särskilt när det gäller den regionala utvecklingen. Som jordbruksministern sade, har nu SLU lagt fram sitt förslag om att förlägga utbildningarna till Bispgården och Skinnskatteberg. Det här kommer att innebära att skogsutbildningarnas sydgräns kommer att gå utefter linjen Uppsala-Garpenberg Skinnskatteberg-Gammelkroppa. Man har totalt missat den södra delen av landet. Jag tycker att det här förslaget rimmar väldigt dåligt med alla tidigare uttalanden som har gjorts såväl av regeringen och riksdagen som av utbildningsutskottet. Fru talman! Tyngdpunkten i skogsbruket förskjuts alltmer och i allt snabbare takt söderut. Det kan då inte vara försvarbart att förlägga utbildningen till enbart de norra delarna av Sverige. Av samtliga sysselsatta inom trämanufakturindustrin är inte mindre än 73 % sysselsatta i Götaland, och av dessa finns 54 % i Jönköpings län, eller i de närmast angränsande länen. Det här förhållandet har även Träindustriförbundets ordförande Henry Jarlsson pekat på. Han säger vidare: ''Brist på kvalificerad utbildning är en ödesfråga för svensk träindustri. Ett framtida EG kommer att kräva mycket av oss i flexibilitet, effektivitet, lyhördhet mot marknaden och förmåga att stimulera och behålla vår personal.'' Den här uppfattningen delar näringen helt med Henry Jarlsson. Behovet av en utbildning på högskolenivå just i denna del av landet pekas det också på. Det kan inte vara förenligt med näringens och landets utveckling att Skogsinstitutet i Värnamo läggs ned eller flyttas till annan ort. Den här utbildningen som har skett på Skogsinstitutet i Värnamo är väletablerad bland näringens företrädare. I allt detta har både regering och riksdag tidigare instämt. Vad är det då som talar så mycket för en fortsatt etablering i Värnamo? Där finns nämligen väl inarbetade övningsområden och ett bra kontaktnät med näringens företrädare. Värnamo har även ett bra kommunikationsläge. Det finns en god samordning med Landstingets gymnasieskola inom maskin , fort och vidareutbildningen, och det finns tillgång till externa lärare. Driftskostnaderna är låga, och framtida lokalbehov är väl tillgodosedda. Enligt min och många andras uppfattning måste förutsättningar för en framtida verksamhet och utbildning vid SSI i Värnamo mot den bakgrund som jag här har beskrivit vara mycket gynnsamma. Slutsatsen av mitt resonemang är: regeringen och Lantbruksuniversitetet måste känna ansvaret att den skogliga utbildningen är en angelägenhet för hela Sverige. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern: Står en flyttning av verksamheten vid Södra Skogsinstitutet i Värnamo i överensstämmelse med ett sådant ansvarstagande? Jag skall förtydliga min tredje fråga i interpellationen. Kommer jordbruksministern...
Den medgivna debattiden har tyvärr sedan länge runnit ut.
Fru talman! Herr statsråd och herr interpellant! Det är bra att Nils Nordh väcker den här frågan. Jag hade förmånen att i våras debattera frågan med jordbruksministern. Med anledning av det svar som Nils Nordh har fått på sin interpellation konstaterar jag att svaret är i likhet med det svar som jag fick av jordbruksministern. Jag kan förstå att man som minister måste ligga litet lågt under den tid som utredning om -- som i det här fallet -- de skogliga utbildningarna och om hur forskningen bör se ut i Sverige pågår. När jordbruksministern i våras lade fram sin budgetproposition med besparingar avseende Sveriges Lantbruksuniversitet -- vilket var riktigt i det statsfinansiella läge som råder här i landet -- gjorde SLU det väldigt lätt för sig. Man lade ned skogsteknikerutbildningen i Värnamo, men behöll utbildningen i Bispgården och i Skinnskatteberg. Skälet var förmodligen att Landstinget driver lokalen i Värnamo, medan staten driver lokalerna både i Bispgården och i Skinnskatteberg. Framför allt har det även gjorts stora investeringar där. Bekymret är dock, precis som Nils Nordh säger, att vi då får en axel runt Ultuna, Gammelkroppa, Då finns det alltså ingen sådan utbildning alls i södra Sverige. Samtidigt vet vi ju att 20 % av skogen och 30 % av tillväxten finns Götaland. Värdet är 40 %, men också arbetskraften uppgår till 40 % när det gäller rent övergripande arbeten inom skogen. Vi vet också att knappt 10 % av satsad forskning går till denna del av landet och att all annan forskning går till de norra delarna av landet. Detta går ju fullständigt stick i stäv med utvecklingen. Man borde göra tvärtom: förskjuta forskningen och utbildningen till södra Sverige. Jag är däremot helt överens med jordbruksministern om att antalet utbildningsplatser måste minskas. Utan tvivel är det så att vi utbildar för många skogstekniker i Sverige. Felet, som jag menar, ligger emellertid i att man låser fast sig till två orter. Om man studerar den utredning som den skogsvetenskapliga fakulteten har gjort på uppdrag av SLU kan man konstatera att en treårig skogsteknikerutbildning föreslås -- i dag är utbildningen tvåårig. Man föreslår också ändringar i en del av utbildningens innehåll, och det är bra. Jag tycker dock att majoriteten i utredningen är litet feg när man säger att utbildningen i Bispgården och Skinnskatteberg bör behållas, samtidigt som man konstaterar att utbildningen egentligen borde förläggas till universitetsorter, förslagsvis en i norra och en i södra Sverige. Går det att få en kommentar från jordbruksministern om hur han ser på dessa frågor? Jag har kunnat ta del av både uttalanden och debattartiklar, i vilka jordbruksministern tagit upp just bristen på platser för högre utbildning och forskning i södra Sverige. Innerst inne tror jag att jordbruksministern inte mår så alldeles förträffligt bra när det gäller den här frågan, och jag tror att han är litet gramse på SLU. Jag hoppas att jordbruksministern -- trots att han inte kan säga det här i kammaren -- jobbar intensivt för att de beslut som SLU har fattat skall ändras. Som Nils Nordh nämnde, har utbildningsutskottet ganska tydligt markerat hur man ser på frågan och sagt att det skall finnas utbildning och forskning på den här nivån i både norra och södra Sverige. I svaret på interpellationen säger jordbruksministern att det ankommer på SLU att fatta beslut om forskning och utbildning osv. De principerna har vi fastställt i riksdagen, så det är helt korrekt. Men sedan kommer det en principiellt mycket viktig fråga. Det är klart att vi kan lägga ut beslutanderätten på universitet och högskolor, men eftersom SLU har det övergripande ansvaret -- det är ett speciellt universitet -- över utbildningen i hela Sverige måste vi tala om just vikten av att det finns högre skoglig utbildning också i södra Sverige. Om SLU nu framhärdar i att utbildningen skall ligga i Mellansverige och norra Sverige, är det ändå ministern som har det övergripande ansvaret. Min fråga är då vilka åtgärder ministern tänker vidta för att just tillgodose det nödvändiga behovet av skoglig utbildning i södra Sverige, precis som han mycket riktigt påpekar i slutet av sitt svar.
Fru talman! Jag tror att Nils Nordh och jag, och även Ulf Melin, har samma uppfattning när det gäller skogens värde i södra Sverige. Det har dessutom skett en förskjutning mot södra Sverige i den värdemässiga produktionen, vilket är ganska intressant. Från min utgångspunkt kan jag konstatera -- i den mån jag någon gång är hemma -- att det som för 30 år sedan, på 60-talet, bedömdes som skräpskog i södra Sverige i dag ger de bästa intäkterna i skogsbruket. Det var kanske bra att en del av den skräpskogen blev kvar. Vi kan komma tillbaka till den debatten t.ex. när vi skall behandla en ny skogsvårdslag. Som har sagts av både interpellanten och Ulf Melin, är det så att den grupp inom SLU som har arbetat med detta har lagt fram sitt förslag. Jag vill gärna understryka att det är en ganska omfattande förändring av utbildningens organisation som görs, dvs. att man går över till en enhetlig utbildning som är treårig men med bara 90 platser. Vi har under en längre tid varit medvetna om att det inte finns så stort behov som tidigare av skoglig utbildning på den här nivån. Samtidigt finns det en annan aspekt, som inte riktigt är med i sammanhanget, och det är att det finns ett ökat behov av gymnasial utbildning inom skogsbruket. Det har framförts sådana synpunkter från näringen, också helt nyligen till mig. Jag kommer förhoppningsvis att tillsammans med utbildningsministern diskutera detta, eftersom den gymnasiala utbildningen ligger utanför SLU:s och även mitt ansvarsområde. När det gäller hur många orter det skall finnas utbildning på, vill jag inte lägga mig i den frågan i detta läge. Om behovet är så begränsat som 90 platser per år, kan det finnas både ekonomiska, pedagogiska och praktiska skäl för att inte ha utbildning på för många ställen. Om det skulle vara så kommer det att uppstå en debatt om var en nedläggning drabbar hårdast. Den regionalpolitiska debatten kommer, varhelst en nedläggning aktualiseras. Med anledning av vad Ulf Melin sade, vill jag understryka att jag i slutet av svaret gör klart att min uppfattning är att utbildningen måste vara tillämplig för skogsbruket i södra Sverige. Det har inte heller SLU-gruppen nonchalerat, utan man har påpekat att det är möjligt att förlägga delar av utbildningen till någon annan ort, kanske i södra Sverige. Att välja orter som inte direkt är utbildningsorter skulle också vara möjligt. Men vi har inte sett det slutgiltiga resultatet än. Vad beträffar frågan om en koppling till universitetsorter, tycker jag att den är intressant och viktig. Jag tror att det måste finnas en bas för den här typen av utbildning som är hållbar på sikt. Det finns en annan aspekt som jag också vill nämna i sammanhanget, och det är ett arbete som är långsiktigt men där samtal ändå har påbörjats. Jag har bl.a. haft samtal med min danske kollega om institutsutbildningen, som hör till jordbruksministerns ansvarsområde. Vi har också aktualiserat frågan om att diskutera universitetsutbildningen vidare när det gäller jordoch skogsbruk. Jag tror för egen del att det internationella samarbete som kommer allt närmare gör det möjligt att öka det naturliga regionala samarbetet i delar av våra länder i Norden, och det skulle ge oss en större möjlighet att också på sikt få till stånd en effektiv skogsutbildning i vårt land, som tillgodoser de här behoven. Med detta har jag inte tagit ställning till de särskilda frågorna. Det är viktigt att konstatera att Lantbruksuniversitetet förväntas fatta ett beslut den 14 december, och jag vill inte föregripa den debatt som kan förevara inför det beslutet.
Fru talman! Jag kan hålla med jordbruksministern om att vi i stort har samma synsätt på blandskogen och den utbildning som är nödvändig i södra Sverige. Men det hjälper föga om vi står här i talarstolen och pratar och inte agerar gentemot de beslutande myndigheterna, i det här fallet Lantbruksuniversitetet. Jag är inte på något sätt ute efter att detaljstyra den verksamheten. Jag tycker, liksom Ulf Melin, att det är bra att myndigheterna har ansvaret, men de måste också leva upp till det. Det ankommer i sista hand på regeringens företrädare, i detta fall jordbruksministern, att tala om för Lantbruksuniversitetet att de har ansvaret för den skogliga utbildningen i södra delen av landet. Jag hann inte ställa min sista fråga förut, men jag passar på nu. Jag förändrar den i förhållande till interpellationen och frågar så här: Kommer jordbruksministern att inför SLU:s styrelsesammanträde förorda Värnamo som lokaliseringsort för en fortsatt skoglig utbildning i södra Sverige? Jag tycker att det skulle vara positivt att kunna komma ner till Skogsinstitutet i Värnamo och tala om att vi har jordbruksministers fulla stöd för uppfattningen att denna verksamhet skall bedrivas där.

Fru talman! Jag skulle bara vilja ställa ytterligare några frågor när det gäller svaret från jordbruksministern. Jag upplever att det har gått litet prestige i SLU:s förslag om nedläggning, när man litet tjurskalligt slår fast att de här utbildningarna skall ligga i Mellansverige och I propositionen står det att SLU skall ta hänsyn till marknadens krav. Jag tycker inte att SLU gjorde det när man lade ner utbildningen i Värnamo och såg till att det inte fanns någon högre skoglig utbildning i södra Sverige. Jordbruksministern säger i interpellationssvaret: ''Det är min uppfattning att de framtida skogsutbildningarna måste beakta detta förhållande.'' Då är det oundvikligt att se till att SLU omprövar detta beslut. Den andra aspekten på frågeställningen är naturligtvis -- vilket jag inte tycker att utredningen tar hänsyn till -- en eventuell förlängning av utbildningen. Om inriktningen av skogsmästarutbildningen skall vara av mer akademisk natur bör den knytas till exempelvis Umeå och Lund, eller möjligtvis Växjö -- även om jag vill sätta ett frågetecken för Växjö. Men skall utbildningen vara av mer praktisk natur finns det ingen anledning att flytta den från Värnamo. Då kan man klara av den där. Man måste göra investeringar var man än skall bedriva denna utbildning. När det gäller gymnasieutbildning tror jag att jordbruksministern har alldeles rätt; här finns det anledning att antingen se över naturbruksprogrammet i gymnasieskolan eller överväga om man skall ha någon annan typ av utbildning. Jag tycker att det är bra att ministern skall ta upp den här frågan med utbildningsministern. Jag tror att det är viktigt att man vid denna överläggning också beslutar om riksrekrytering till den här utbildningen där den skall finnas -- lämpligtvis då kanske i Värnamo, eftersom man där i dag har både Landstinget och Skogsinstitutet och eftersom man har lärarkapacitet, osv. Utbildningen blir enligt vad jag kan förstå ganska dyr med maskiner och annat. Skall man klara av det måste riksdagen också besluta om att den skall vara riksrekryterande. Min fråga är: Vill jordbruksministern medverka till detta?

Men i den roll jag har nu har jag inte någon absolut uppfattning. Och även om jag hade haft det skulle jag troligen inte ha talat om det. Om jag skulle prata med någon skulle jag inte göra det via kammaren eller via massmedia utan ta upp ett direkt resonemang om innehållet. Frågan om Värnamo är naturligtvis ganska komplicerad. Värnamo ligger i och för sig bra med hänsyn till skogstillgång, konkret kontakt med naturen och allt detta. Det finns andra aspekter som gör att Värnamo inte är riktigt bra, t.ex. kontakten med ett universitet. Hur detta skall lösas har, anser jag, SLU egentligen den bästa kompetensen att reda ut. Nu säger Nils Nordh att jag inte agerar tillräckligt hårt; det måste i sista hand ankomma på regeringen att slå fast vad som egentligen gäller. Jag ställer gärna upp på det. Jag tror kanske att det behöver ageras ytterligare på det här området, och jag är inte heller främmande för att göra det. Men jag vill ändå här referera vad som kommer att hända om det förslag som är framlagt skulle genomföras. Det innebär att man mycket kraftigt reducerar utbildningen på mellannivå. I dag utbildas 135 skogstekniker och 45 skogsmästare vid SLU. Det är alltså tillsammans 180 personer. Vi har ett förslag som i princip innebär en halvering men en förlängning av studietiden. Detta är nog en riktig bedömning av behovet under den överblickbara tiden. Samtidigt kan man säga att detta kommer att innebära ett krav på en gymnasieutbildning, och det kan inte tillgodoses lokalt, kanske inte ens regionalt, utan vi måste se till det totala behovet i hela landet. Jag hoppas att det skall vara möjligt att få fram tankegångar om detta, och jag vill gärna se en koppling mellan de här olika åtgärderna. Ulf Melin tog upp frågan om vilka universitet utbildningen skulle vara knuten till. För egen del tycker jag att det är för tidigt att gå in på det, men jag tycker samtidigt att det är rimligt att SLU, med utgångspunkt i de verksamheter som finns, knyter mer kontakt med de universitet som finns i närheten. Låt vara att Alnarp inte precis ligger i något tätt beskogat område, men det ligger nära Lund, och där finns en grupp som sysslar med sydsvensk skogsforskning och som har kommit mycket långt; man har försöksstation i Kronobergs län. Jag ser det som möjligt att vi fortsätter diskussionerna och kommer fram till bra förslag som kan genomföras på det här området, gärna i kontakt med våra nordiska vänner, både i södra Sverige och på sikt i norra Sverige.
Fru talman! Jag förstår jordbruksministerns dilemma, men jag kan ändå inte avhålla mig från att något förtydliga vad en sådan här utbildning skulle innebära. Jag är övertygad om att SLU:s medel för forskning till den södra delen av landet måste öka betydligt i förhållande till dagens läge. Det kräver egentligen näringen -- det är den enkla sanningen. Sedan säger jordbruksministern att Värnamo inte har den kontakt med universiteten som behövs. Då kan jag passa på att upplysa jordbruksministern om att Möbelinstitutet flyttade från Stockholm till Jönköping, där det tidigare fanns träteknisk utbildning. I Nässjö etableras Träcentrum. Man har där alldeles förträffliga kontakter med universitetet i Linköping. Man knyter också kontakter med utbildningscentret i Värnamo. Här finns alltså de kontakterna. Till det kan läggas att vi ändå både i Jönköping och i Växjö har högskolor som biträder Värnamo med det som är nödvändigt. Jag tycker att det är beklagligt att en så gammal verksamhet går i graven utan att vi tar hänsyn till konsekvenserna. Jag sade inte, herr jordbruksminister, att jordbruksministern skulle gå till SLU och tala om vad som gäller -- jag frågade bara var och hos vem det slutliga ansvaret ligger.

Fru talman! Låt mig en gång till understryka vad jag tidigare sagt, nämligen att jag tror att vi som har deltagit i den här debatten har en gemensam uppfattning om det nödvändiga i en sydsvensk skogsutbildning. Jag skall inte gå in i någon detaljdiskussion om vilken som är den lämpligaste orten. När jag säger att det finns brister av olika slag är det inte bara mina egna funderingar, utan det är också det som jag har erfarit från SLU:s sida under behandlingen av den här frågan. Jag tror att det är riktigt, som Nils Nordh hävdar, nämligen att Småland och de småländska länen -- såväl Jönköpings som Kronobergs län -- är utomordentligt intressanta i den diskussion som har förts om förläggning av olika utbildningsplatser och olika forskningsobjekt på skogs och träindustrins sida. Jag ser det också som nödvändigt att detta tas med i den bedömning som så småningom måste göras. Det som händer är att vi nu ändå tar en övergripande diskussion om skogsutbildningen, lika väl som vi efter den utvärdering som har gjorts kommer att föra en övergripande diskussion om hela Lantbruksuniversitetet. Den utvärderingen och den diskussionen är nödvändig och skall naturligtvis återkomma. Sådana situationer leder alltid till vissa förändringar, till det bättre förhoppningsvis. Jag känner på mig var ansvaret ligger -- det vill jag säga till Nils Nordh -- även om det då och då försätter mig i ett litet dilemma och även om det, som Ulf Melin sade, skulle innebära att jag inte alltid mår bra. Dess bättre mår jag förhållandevis bra i alla fall. Jag hoppas att det skall bli bra också för skogsutbildningen.

Fru talman! Ulla Tillander har frågat mig om regeringen är beredd att snarast införa stränga lagar mot rattfylleri till skydd för alla som rör sig på gator och torg. Att det är förkastligt att köra bil med alkohol i kroppen är en värdering som jag tror att i stort sett alla i vårt land omfattar. Alltsedan vi på 1920-talet fick våra första straffregler på området har lagstiftningen intagit en allt strängare hållning till det mycket farliga beteende som rattfylleri utgör. Redan år 1934 infördes frihetsstraff som en regelmässig påföljd för rattfylleri. Fängelse var också under många år den dominerande påföljden för det brott som vi i dag benämner grovt rattfylleri, lite förenklat uttryckt, att köra bil eller motorcykel med minst 1,5 promille alkohol i blodet. Den signalen till samtliga har nog också varit en av de klarare som vår strafflagstiftning har sänt ut. Tyvärr skedde en förändring vid halvårsskiftet år 1990 när på den förra regeringens initiativ ett antal ändringar av rattfylleribestämmelserna trädde i kraft. Resultatet av de ändringarna blev att villkorlig dom har blivit en allt vanligare påföljd för grovt rattfylleri. Det var en mycket olycklig utveckling. Redan i vår första regeringsförklaring aviserades därför hårdare tag mot det grova rattfylleriet. Bara några månader efter regeringsskiftet tillsattes också Vägoch sjöfyllerikommittén, som fick till uppgift att se över reglerna för grovt rattfylleri. Eftersom regeringen ansåg frågorna brådskande fick kommittén relativt sett mycket kort tid på sig. Kommittén kommer också att överlämna sitt betänkande redan om två veckor . Utan att vilja föregripa utredningens förslag vill jag erinra om att regeringen i höstens regeringsförklaring har slagit fast att ett förslag med inriktning på sänkt promillegräns för grovt rattfylleri, skärpta straff för grovt rattfylleri samt ökad enhetlighet i tillämpningen kommer att läggas fram. Dessa förslag kommer att grunda sig på Vägoch sjöfyllerkommitténs förslag. Även om det är angeläget med ändringar måste dock förslagen självfallet beredas på det sätt grundlagen kräver, varför inget kan ändras över en natt. Målet är dock att ha ett regeringsförslag klart före sommaren. Som Ulla Tillander säger är det av vikt att samhället visar att rattfylleri inte kan accepteras under några förhållanden. Det viktiga är att de straffrättsliga reglerna är utformade på ett sådant sätt att de aktivt medverkar till att minska antalet trafiknykterhetsbrott. Jag menar att fängelse skall vara normalpåföljden för grovt rattfylleri. Ett strikt upprätthållande av den principen innebär en tydlig varningssignal till dem som, med Ulla Tillanders ord, är lättsinniga och obetänksamma i sitt förhållningssätt till kombinationen alkohol och trafik. Som ett resultat av Trafikpolisutredningens nyligen avgivna förslag kan en ökad satsning på trafikövervakningen förväntas, inkluderande en ökning av antalet alkoholutandningsprov vid trafikkontroller. Utredningens betänkande har varit ute på remiss. Svaren håller på att sammanställas. Därefter kommer regeringen med nödvändiga förslag för att effektivisera trafikövervakningen. Ett ensamt fängelsestraff har enligt tillgänglig forskning inte så stor individualpreventiv effekt, dvs. sannolikheten för att den dömde kommer att återfalla i rattfylleri är för hög för att situationen skall kunna anses vara acceptabel. Jag har i andra sammanhanget sagt att fängelsetiden bör användas till något vettigt. Eftersom en mycket stor andel av dem som lagförs för grovt rattfylleri har alkoholproblem vore det en fördel om fängelsetiden kunde användas för någon form av vårdinsats. Jag vet att Väg och sjöfyllerikommittén överväger ett förslag om särskilda fängelser för rattfyllerister där fängelsestraffet förenas med åtgärder mot alkholmissbruk. Jag avser givetvis att återkomma till den frågan så snart kommitténs förslag har beretts. Ulla Tillander nämner även att vi bör ta efter Norge och införa bestämmelser om bildråp när någon i berusat tillstånd har kört ihjäl en annan. Till att börja med skall man hålla i minnet att Norge har en sett till promillereglerna lindrigare lagstiftning än vad vi har. Gränsen för straffbarhet går vid 0,5 promille. Liksom vår brottsbalk innehåller den norska straffeloven straffbestämmelser om vållande till annans död. Att vållandet har skett vid bilkörning är, liksom hos oss, ett exempel på när tillämpning av straffbestämmelsen kan komma i fråga. Någon särskild straffbestämmelse om bildråp finns alltså inte. I Norge är maximistraffet för vållande till annans död fängelse i tre år, eller vid särskilt försvårande omständigheter sex år. I Sverige är maximistraffet två års fängelse och fyra år om brottet är att betrakta som grovt. Den svenska lagstiftningen skiljer sig alltså inte i någon avgörande grad från den norska. Jag vill också påpeka att det redan i dag är så att den som har blivit av med körkortet på grund av grovt rattfylleri måste genomgå en särskild lämplighetsprövning och visa att han inte har alkoholproblem innan han får förnyat körkortstillstånd. En sänkning av promillegränsen för grovt rattfylleri borde leda till att kretsen som blir föremål för den strängare prövningen vid återfåendet av körkortet vidgas. Jag förstår att det finns en otålighet med att det kan tyckas dröja länge med förslag till åtgärder mot onykterheten i trafiken. Även på detta område måste dock kraven på rättssäkerhet och väl genomtänkta regler upprätthållas. Som jag nu redovisat i kammaren har regeringen alltsedan tillträdet varit aktiv med att arbeta fram sådana förslag. Arbetet kommer också att inom kort leda till konkreta regeringsförslag. Jag har gott hopp om att dessa förslag kommer att aktivt medverka till en minskning av antalet påverkade förare.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för det utförliga svaret. Det ger hopp om ett sakernas bättre tillstånd inom en snar framtid på det här området. En upplysning som gavs i den historiska återblicken av frågan är speciellt intressant, och jag tycker att det är viktigt att man lyfter fram den. Det är upplysningen om vad som hände på lagstiftningens område 1990. Justitieministern sade följande: ''Tyvärr skedde en förändring vid halvårsskiftet år 1990 när på den förra regeringens initiativ ett antal ändringar av rattfylleribestämmelserna trädde i kraft. Resultatet av de ändringarna blev att villkorlig dom har blivit en allt vanligare påföljd för grovt rattfylleri.'' Justitieministern konstaterade vidare att det var en mycket olycklig utveckling. Det här omdömet om den förra regeringens åtgärder på rattfylleriområdet kan man helhjärtat instämma i. En villkorlig dom upplevs både av dem som domen gäller och av allmänheten som ett frikännande. Det är ett flagrant exempel på en mentalitet som också har tagit sig uttryck i en lagstiftning som tar mer hänsyn till dem som begår en straffbar handling än till själva brottet. Därför finns det all anledning att stödja de intentioner som justitieministern och regeringen har när det gäller att skärpa hanteringen på det här området. Jag är naturligtvis medveten om att det juridiska lagkonstruerandet inte får ha sin motivering i känslostormar, indignation eller hämndlystnad. Men lagstiftningen måste ändock på ett ställföreträdande sätt ge uttryck för den djupa rättskänsla som människor i gemen ändå känner. Om det inte sker reagerar människor på två olika sätt. Man kan resignera inför den släpphänthet som man tycker sig se, då människor frias trots att de har gjort sig skyldiga till brott som borde straffas. Om en sådan resignation breder ut sig och omfattas av många, innebär det en stor värdeförlust för rättsväsendet och för samhället som helhet. Men människor kan i stället gripas av ett ursinnigt hämndbegär, en lust att ta rättvisan i egna händer. Detta stannar dess bättre oftast vid verbala uttryck, men avslöjar ändå en missräkning inför vad samhället rimligen borde göra. Den tidtabell som justitieministern nämner -- att man skall framlägga ett förslag före sommaren -- ger en känsla av att man verkligen inser det angelägna i att snabbt få fram en skärpning av den lagstiftning som hittills har avsatt sådana resultat som dem jag nämnde i min interpellation. En elvaårig pojke som gick på trottoaren utanför sitt hem blev t.ex. påkörd av en rattfyllerist. Det finns tyvärr många liknande exempel. Jag vill understryka att man inte kan ta miste på regeringens insikt om att det nuvarande tillståndet är otillfredsställande och inte heller på regeringens goda vilja att vidta åtgärder. Man kan ändock inte dölja en liten farhåga. Trots att åtgärder vidtas och skärpning sker av lagstiftningen är man ändå litet orolig för att det inte skall bli något synbart resultat ute på fältet. Man måste efterlysa att den skärpning av lagstiftningen som justitieministern aviserar även skall medföra en skärpning av tillämpningen. Dessutom måste skärpningen av lagstiftningen och tillämpningen bli uppmärksammade av presumtiva rattfyllerister. De måste få reda på detta. Det måste vara en angelägen förebyggande åtgärd att man i regelbundet återkommande kampanjer framhåller att här kommer att ske en skärpning och att det kommer att kosta att göra sig skyldig till rattfylleri. Justitieministern nämner det svenska begreppet vållande till annans död i svaret, i samband med hänvisningen till norska förhållanden. Utan att gå in på någon lagteknisk diskussion vill jag fråga om inte detta innebär en mindre rigorös syn. Rattfyllerister som t.ex. kör ihjäl gångtrafikanter tilldöms ett straff på bara några månader. Det finns många sådana fall. Jag har refererat till ett sådant fall. Detta är en fråga som jag gärna vill ställa till justitieministern.

Fru talman! Ulla Tillander tog upp flera olika frågor i slutet av sitt anförande som verkligen är väl värda att diskutera. Precis som Ulla Tillander säger är det viktigt att skärpningen av lagstiftningen även får effekt i verkligheten. En punkt som är väsentlig i sammanhanget är risken för upptäckt. Som jag sade i mitt interpellationssvar har bl.a. Trafikpolisutredningen pekat på möjligheterna att i större utsträckning utöva kontroll på våra vägar. Risken för upptäckt är en viktig del. När det gäller den dömande verksamheten är formuleringen i lagtext och motiv av avgörande betydelse för vilket genomslag våra tankar bakom lagstiftningen får. Vi har ett avskräckande exempel i den senaste lagstiftningen. Tankarna bakom denna lagstiftning slog igenom när man utnyttjade möjligheten till villkorlig dom i så stor utsträckning. Sedan till begreppet vållande till annans död. Om man följer debatten i media får man intrycket, som Ulla Tillander säger, att påföljderna är mycket låga. I våras gav jag ett uppdrag för att få en översyn av hur våra domstolar utnyttjar de möjligheter som lagen ger, var man ligger i strafflatituden och om påståendet att man i mycket stor utsträckning utdömer minimistraff är korrekt. Jag tror att vi under våren -- jag vågar inte nämna någon tidpunkt som jag inte kan stå för -- kommer att få en sammanställning som professor Hans Klette står bakom. Vi får då generellt se hur våra domstolar dömer och om det finns skäl för oss att göra höjningar. I dag har vi i stort sett bara de kunskaper som förmedlas genom massmedia. Den massmediala vinklingen utgår naturligtvis i de flesta fall från mera spektakulära inslag. Om kartläggningen visar att man ligger mycket lågt i utnyttjandet av strafflatituderna finns det verkligen skäl för oss att se över den lagstiftning vi har.
Herr talman! Jag vill också tacka för det här tillägget. Om regeringens avsikt är att skärpa lagstiftningen, men skärpningen inte får avsett resultat, med skärpta straff som följd, är det inte tillfredsställande. Därför var det som justitieministern sade om påföljden värdefullt. Det måste ske en uppföljning ute i lagstiftningens yttersta grenverk. Dessutom noterade jag naturligtvis den glädjande uppgiften att trafikövervakningen skall skärpas. En ökad satsning förväntas där. Det är naturligtvis också mycket angeläget. Jag vill än en gång betona att man inte kan ta miste på justitieministerns vilja att få en ändring till stånd. Jag vill ändå än en gång understryka att det är viktigt att det som måste göras också görs snabbt. Det måste komma en klar och otvetydig reaktion från samhällets sida, som i ord och handling säger att priset är högt för den som med vett och vilja, med alkohol i kroppen sätter sig bakom ratten och kör ihjäl en människa. Jag vill med detta än en gång tacka justitieministern för det utförliga svaret.

Fru talman! Ingvar Johnsson har frågat mig om jag avser att föreslå åtgärder så att de som blir arbetslösa genom nedskärningarna i bilindustrin i fyrstadsområdet kan garanteras arbete eller utbildning, om jag avser att medverka till åtgärder som ger förutsättningar för svensk bilindustri att utvecklas samt om jag avser att medverka till att strategiska satsningar på bl.a. högskolan i Norge/Vänerlänken ges hög prioritet. Bakgrunden till frågan är främst Saab Automobile AB:s beslut att kraftigt minska antalet anställda under de närmaste åren vid sin fabrik i Trollhättan. Låt mig först säga att jag ser med stort allvar på de problem som neddragningarna inom bilindustrin orsakar i fyrstadsregionen. Som Ingvar Johnsson anger i sin interpellation är svensk bilindustri beroende av att Sveriges ekonomi förbättras med tillväxt och ökad köpkraft. Regeringen har ett övergripande ansvar främst för att skapa goda allmänna förutsättningar för företagande. Regeringen har därför bl.a. på senare tid sänkt företagens inkomstskatter. Riksdagen kommer inom kort att besluta om sänkta arbetsgivaravgifter. Avsikten med dessa åtgärder är att stärka företagen och att få både svenska och utländska företag att öka sina investeringar i För en ökad sysselsättning är också utvecklingen i de små företagen och av nyföretagandet viktig. Det gäller att skapa optimism och framtidstro för att få befintliga företag att utvecklas och nya att starta. För befintliga företags finansieringsmöjligheter vill jag peka på de regionala utvecklingsfondernas roll. För finansiering av småföretag med utvecklingspotential har riksdagen nyligen beslutat att inrätta nya riskkapitalbolag med medel ur de förutvarande löntagarfonderna. Vad gäller nyföretagandet har regeringen lämnat förslag till riksdagen om särskilda nyföretagarlån. Åtgärderna bör kunna medverka till att svensk bilindustri och dess underleverantörer utvecklas positivt i framtiden. Den svenska kronans minskade värde är också en positiv faktor för svensk bilindustri och dess svenska underleverantörer. Som arbetsmarknadsminister önskar jag att de människor som nu mister sina arbeten får bästa möjliga stöd av arbetsgivaren och att Saab och Volvo söker efter alternativ för sina friställda. Samhället måste därefter på olika sätt ta sitt ansvar. till länen efter problemens svårighetsgrad. De friställningar som sker i fyrstadsområdet kommer därför självklart att påverka medelsfördelningen. Vad beträffar strategiska satsningar vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla vill jag säga att det är min allmänna uppfattning, som ansvarig för regionalpolitiska frågor i regeringen, att en breddning av de mindre högskolorna är betydelsefull. En breddning ökar dels antalet högskolestuderande i regionerna, dels bidrar den till en positiv utveckling i en region. Regeringen lade också nyligen förslag till riksdagen om fördelning av nya högskoleplatser för grundutbildning. Enligt detta förslag tilldelas högskolan i Trollhättan/Uddevalla 120 nya platser. SIRU är ett regionalt baserat utvecklingsprojekt som främst strävar efter att ta till vara intressanta utvecklingsprojekt inom de stora industriföretagen i regionen. Enligt vad jag erfarit stöds verksamheten både finansiellt och personellt av bl.a. Närings och teknikutvecklingsverket. Min mening är att det är utomordentligt viktigt att nya produkter kommer fram som en del i det arbete som skall leda till en ny industriell uppgång i landet. När det gäller frågan om utbyggnad av järnvägen till Norge vill jag hänvisa till den långsiktiga investeringsplanering som pågår inom Banverket. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under våren med förslag med anledning av denna. Avslutningsvis vill jag framhålla att jag följer utvecklingen i området noga. Jag har redan haft ett flertal kontakter med representanter för såväl företag som myndigheter och kommuner. Min och regeringens målsättning är att alla regioner i vårt land så snart som möjligt skall återkomma till en fullgod arbetsmarknad med god tillväxt.
Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret som är välvilligt, vilket är bra. Men tyvärr saknade svaret konkreta löften till alla de drabbade. Börje Hörnlund kom tomhänt även hit till riksdagen. Det tycker jag var synd, därför att klarare besked kunde ha gjort julen mindre dyster för tusentals familjer. Vi skall inte glömma att varje siffra i varselstatistiken står för en människa, fylld av oro för sin framtid. Varje dag sedan jag ställde mina frågor har nya varsel kommit i fyrstadskommunerna i Dalsland och norra Bohuslän. Under hela året har bara i Trollhättans kommun lämnats hela 3 000 varsel. Därför randar snart sanningens minut för arbetsmarknadsministern. Blir det någon garanti för jobb eller utbildning? Hur blir det med åtgärder för bilindustrin? Blir det rejäla satsningar på byggande och kompetenshöjning? Det är viktigt att samverka, vilket också sker, i regionen i arbetet för att skapa jobb och stärka den framtida utvecklingen. Men det går inte om staten inte ställer upp genom en aktiv arbetsmarknadsoch näringspolitik. Situationen i regionen är nu så allvarlig att bara mycket kraftiga insatser kan förhindra en ofattbart hög arbetslöshet. Vi har också tillgången att ha en fin industritradition att bygga på. När nu åtgärder mot arbetslöshet skall utformas tycker jag att följande bör beaktas: För det första gäller det att se till kvinnornas situation. Kvinnor varslas inom landsting och kommuner, men de utgör också en stor andel av dem som får gå från bilindustrin. Glöm inte det när beredskapsarbeten och kurser planeras. För det andra gäller det att inte bara satsa på nya företag. Tusentals jobb kan räddas inom befintliga företag om de får stöd och krediter. Tusentals jobb kan räddas i kommuner och landsting om deras ekonomi förbättras. För det tredje vill jag nämna situationen för bilindustrins underleverantörer. Särskilt Dalsland är mycket starkt beroende av dessa företag. Regeringen tog ett steg i helt fel riktning genom att lägga ned den verkstadstekniska delegationen. För det fjärde vill jag betona hur viktigt det är att satsa på de projekt som har tagits fram inom ramen för SIRU, strategigruppen för industriell och regional utveckling. Det finns projekt som kan ge 500-6 000 jobb i regionen inom en tre fyra års period. För det femte om högskolans strategiska betydelse: Vår högskola är den minsta. Av 6 000 nya platser får vi mindre än vad som svarar mot regionens storlek. Regeringen väljer att öka skillnaden mellan vår lilla högskola och de större. Det är inte klokt. För det sjätte är satsningar på reparationer och omoch tillbyggnader av bostäder och lokaler, VA-nät o.d. är arbetskraftsintensiva. Det ger därför många jobb både i byggmaterialindustri och inom byggande. För det sjunde har kommunikationerna i vår region brister. Det är ett hinder för regionens utveckling. De statsningar på vägar och järnvägar samt flygtrafiken som kommuner och som länsstyrelser har föreslagit måste därför genomföras. Jag tror att alla nu inser att det krävs utomordentligt stora satsningar i fyrstadsområdet. Därför ställs också ofta frågan om inte regionen borde få ingå i stödområde. För min del skulle jag vilja säga två saker: Regionen måste få bli stödområde, om åtgärderna inte annars blir tillräckligt effektiva. I fråga om stödområde eller inte bör hela fyrstadsområdet inkl. norra Bohuslän och den del av Dalsland som inte redan tillhör stödområde bedömas som en enhet. Beträffande förutsättningarna för svensk bilindustri att utvecklas kan svenska bilarbetare tillverka bilar som har alla möjligheter att göra succé också i framtiden. Jag vill också tillägga att det då krävs stöd. För att lyckas med detta måste man i vårt land ha en aktiv näringspolitik. Det tycker tydligen inte den s.k. näringsministern. Det vore intressant att höra vad Börje Hörnlund anser om behovet av en aktiv näringspolitik. Om Börje Hörnlund delar näringsministerns åsikter, hur kan han i så fall förklara varför Sverige inte har någon näringspolitik när EG har det? Och dessutom ger man i EG stöd till omstruktureringar inom strategiskt viktiga branscher. Kan Börje Hörnlund förklara varför vi i Sverige inte skulle ha någon näringspolitik, när man i Japan och även nu i USA gör kraftfulla investeringar för att stimulera utveckling och tillväxt?

Fru talman! Som framgår av interpellationen är alltså sysselsättningssituationen i norra delen av Älvsborgs län mycket bekymmersam. Trollhättan får stora konsekvenser för angränsande regioner. Framför allt är situationen allvarsam för Dalsland har under många år minskat i folkmängd på grund av industrinedläggningar, främst inom pappers och massaindustrin. På senare år har dock denna utveckling avstannat till följd av den positiva industriutvecklingen under 80-talet, men den riskerar nu att ta ny fart. Redan har 300 varslats bland underleverantörerna till bilindustrin. Fler väntas i det depressionsliknande tillstånd som nu breder ut sig. 41 % av dalslänningarna arbetar inom tillverkningsindustrin. Där har underleverantörerna till bilindustrin en framskjuten placering. En stor del av dalslänningarna pendlar dagligen till någon av bilfabrikerna i Uddevalla eller Trollhättan. Detta gäller en mycket stor del av valkretsen. Nästa år riskerar 16 % av arbetskaften att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Den nedåtgående trenden måste vändas genom en medveten satsning. En förstärkt samverkan är nödvändig för att möta situationen. Det är positivt att kommunerna i fyrstadskretsen har antagit ett gemensamt program och att de har formerat en gemensam gruppering tillsammans med länsstyrelserna. De kommer att avsätta särskilda resurser för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det ställer också stora krav på medverkan från andra parter. Särskilda insatser måste göras från statsmakternas sida. De berörda kommunerna och länsstyrelserna har tillsänt regeringen en skrivelse med förslag till åtgärder. En av de åtgärder som där föreslås är att snabbt få i gång sådana infrastruktursatsningar som är nödvändiga för regionernas utveckling. Detta är något som vi socialdemokrater från norra Älvsborg vid ett flertal tillfällen har fört fram -- senast nu i höst i en motion i samband med regeringens proposition 50. Varför kommer inget beslut från regeringen om järnvägen till Oslo? Banverket har fattat sitt beslut för en lång tid sedan, men regeringen förhalar frågan. Vi vill också satsa på pendeltåg i Göta älvdal samt en upprustning av Herrljungabanan. Vi vill också satsa på byggandet. Vi anser att byggandet är en viktig motor i samhället. En byggnadsarbetare i arbete genererar arbete åt fem andra inom andra delar av samhället. Vi Socialdemokrater har här i riksdagen drivit på för att få fart på byggverksamheten. Vi har nu i finansutskottet fått majoritet för att begära att regeringen lägger fram ett ROT-program. I bostadsutskottet har vi fått majoritet för att inneliggande ärenden hos länsbostadsnämnderna skall få tillstånd att bygga enligt 1992 års låneregler. Regeringen är passiv. Vi driver på, men regeringen retirerar in i framtiden. Händer det ingenting snart inom byggandet riskerar vi, nu när nybyggandet av bostäder i det närmaste upphör i och med att det nya bostadsfinansieringssystemet träder i kraft, att förlora stora delar av vår byggindustri. Arbetslösheten i byggbranschen är i dag 18 %, och om ett år riskerar den att vara uppe i 35 %. Då slås stora delar av byggbranschen ut. Det är billigt att bygga nu. Det blir aldrig billigare. Anbuden ligger i dag 20 % lägre än tidigare. Byggmaterialkostnaden har sjunkit med 24 %. Vi vill också satsa på tidigareläggning av statliga och kommunala investeringar. Vi har i vår motion, som jag tidigare hänvisade till, pekat på en mängd projekt som ligger klara för igångsättning med kort varsel. Sätt fart på dessa projekt, Börje Hörnlund. Det skulle ge många sysselsättningstillfällen. Dessutom skulle samhället få någonting för pengarna i stället för att som i dag ösa ut dem i arbetslöshetsunderstöd. Stora delar av vår valkrets är beroende av byggmaterialindustrin. Det var representanter för dessa industrier som arbetsmarknadsministern mötte i Uddevalla i fredags. De slåss för sina jobb. Enligt referat i massmedia kom arbetsmarknadsministern tomhänt. Inget besked, inget hopp. Detta tyckte Göteborgs-Posten i en ledare i lördags var anmärkningsvärt. Det är väldigt jobbigt nu, lär arbetsmarknadsministern ha sagt, enligt samma ledare. Alla kommuner är på honom. Men, fortsätter ledaren, det är en svag förklaring. Arbetsmarknadsministerns arbete går just ut på att fatta beslut och prioritera. Jag delar åsikterna i denna ledare. Byggnadsarbetareförbundets utredningsavdelning har i dagarna presenterat en utredning som kallas ''Sverige lever under sina tillgångar''. Jag vet inte om Arbetsmarknadsdepartementet har denna utredning, men den rekommenderas till läsning. Man har vid en försiktig beräkning kommit fram till att byggarbetslösheten -- inkl. arbetslösheten för anställda inom den del av industrisektorn som är beroende av byggsektorn -- kommer att kosta stat och kommun 27,7 miljarder kronor nästa år. Till detta skall man lägga utebliven moms på 8,4 miljarder kronor. Det blir tillsammans 36 miljarder kronor. Detta bevisar att satsning på infrastruktur och byggande inte kostar de stora summor som regeringen påstår. Jag vill be arbetsmarknadsministern att titta på detta och utröna vad satsningar inom dessa områden kommer att kosta samhället. Jag tror att resultatet kommer att förbluffa många, inkl. Tänker regeringen tillsätta en delegation som skall få fart på de infrastrukturinvesteringar som vårt parti har föreslagit?

Fru talman! Det finns sex borgerliga riksdagsledamöter från Bohuslän. Ingen är här i dag, när vi borde ha diskuterat den viktigaste fråga som någon av dessa riksdagsledamöter varit med om under sin tid i riksdagen. Antagligen har de givit upp hoppet om sin egen regering, eftersom de inte deltar i denna diskussion. Man kan, som någon talare före mig gjorde, tala om att Börje Hörnlund ger ett positivt svar. Man kan fundera över hur många gånger man skall höra positiva svar utan något slags innehåll. Jag hade hoppats att man någon gång, då man ställer en fråga eller interpellerar här i riksdagen, kunde få något till livs om vad regeringen tycker och tänker och vad den avser att göra. Jag har i varje fall inte upplevt något större engagemang i svaren man givit. Det här svaret kunde ha varit avstencilerat från det svar jag fick av Börje Hörnlund den 12 november. Det var också positivt och allmänt välmenande. Men de människor som stoppade Börje Hörnlunds bil hemma i Uddevalla i fredags vill ha besked. Man har bestämt att lägga ned Elit-Fönster-fabriken som en följd av att regeringen inte har någon bostadspolitik, inget ROT-program osv. När vi den 12 november debatterade situationen i Uddevalla sade Börje Hörnlund att han skulle ha kontakter med Sören Gyll. Det hade han antagligen, eftersom han besökte december. Man hade förväntat sig att Börje Hörnlund i riksdagen här i dag något skulle kunna redovisa vilka tankegångar som finns. Kan man ge Volvoarbetarna och de människor som nu är varslade på Elit-Fönster i Uddevalla något hopp om att sysselsättningen kan räddas i framtiden? Nu räcker det inte med allmänt positiva besked. Situationen i vår region, som bl.a. Ingvar Johnsson har berört, är ytterligt dramatisk. Bara i Uddevalla kommun fanns i mitten av 80-talet ungefär 5 500 industrijobb. Nästa år -- om det som bl.a. Volvo och Elit-Fönster beslutat sig för får ske -- kommer vi att ha minde än 1 000 industrijobb. Det betyder att mindre än 10 % av industrijobben finns i denna kommun, som har tappat det mesta av sin industri under ett antal år. Man hade kunnat tro att det skulle finnas ett samlat grepp i regeringen, precis som det fanns då vi hade en socialdemokratisk regering. Då åkte arbetsmarknadsministern, trafikministern, industriministern osv. ner och presenterade ett samlat program, där man angav vad man ville åstadkomma i regionen för att klara framtiden. När arbetsmarknadsministern uttalar sig i media säger han att det inte är hans bord utan kommunikationsministerns. När kommunikationsministern uttalar sig säger han att det är någon annans bord. Då kan man ibland fundera över om inte arbetsmarknadsministern eller någon annan som representerar regeringen på något sätt någon gång kan tala om vad man har för konkret uppfattning om vad man vill göra i Fyrstadsregionen. Nästa år kommer vi nämligen att få uppleva, i varje fall i min kommun Uddevalla, en arbetslöshet på 20 %. Människor får då gå från hus och hem, därför att de över huvud taget inte klarar av att betala hyreskostnader och annat. De kommunala taxorna i vår kommun ligger på tredje plats bland kommunerna som har de högsta taxorna, och kommunalskatten är bland de högsta i landet. Enligt undersökningar som Kommunaltjänstemannaförbundet har gjort kommer dessa biljobb att innebära en skattehöjning motsvarande 1:50 kr. Man kan då naturligtvis uttala sin välvillighet om att man känner för dessa människor, ungefär på samma sätt som Per Ahlmark gjorde då han för ett antal år sedan önskade arbetarna nere i Blekinge lycka till. Det blev ju bevingade ord. Jag efterlyser i denna diskussion en redovisning av vad regeringen tänker göra. Nu är det ju en månad sedan vi senast hade en interpellationsdebatt om detta. Det är ingen större skillnad på det svar som lämnas i dag och det som då lämnades. Jag hoppas att Börje Hörnlund i sina kommande inlägg i dag kan redovisa vilka planer som regeringen har, t.ex. vilka krav regeringen har på Volvo, som ju har fått stora samhällsstöd för att göra etableringar i Uddevalla, och vilka synpunkter regeringen har och vilka möjligheter som den ser. Jag hoppas att Börje Hörnlund kan göra det utan att hänvisa till någon annans bord. Det behövs alltså ett samlat grepp. När man har lyssnat på det som Carl Bildt har sagt om den mest kompetenta regeringen som någonsin har funnits, tycker jag att Börje Hörnlund kan tala för den mest kompetenta regeringen och tala om vilka konkreta åtgärder som regeringen vill medverka till för att klara Fyrstadsregionen och de människor som i dag känner otrygghet och funderar över vilka jobb som kommer att finnas i framtiden. I dag såg jag i Platsjournalen att det fanns ett jobb som man kan tänka sig att en industriarbetare kan söka. Det var ett fastighetsskötarjobb, och jag vet att det är 300--400 sökande på ett enda jobb. Det är vår verklighet. Vad gör ni åt den?

Fru talman! Den viktigaste uppgiften nu för att vårt land skall komma i gång med en ordinarie arbetsmarknad är att vår ränta blir lägre. Det betyder oerhört mycket både för företagens och för enskildas möjligheter att investera. Sedan vill jag i all välmening litet kort påminna om att riksdagen ännu inte har fattat beslut om den påfyllnad av arbetsmarknadspolitiska medel som regeringen och Socialdemokraterna har varit eniga om. Innan man delar ut pengar måste man se till att man har en summa pengar. Ni är också medvetna om att av de ca 28 miljarder kronor som Arbetsmarknadsverket fram till nu har fått besked om för innevarande budgetår, behåller jag som arbetsmarknadsminister 50 miljoner kronor. I övrigt är det Arbetsmarknadsverket och dess styrelses uppgift att fördela pengar till regionerna efter de svårigheter som de har på arbetsmarknaden. Frågan är om jag inte skulle sköta denna fördelning, för att ha en summa med mig till varje ställe när jag är ute i landet. Det blir faktiskt på det sättet om vi skulle välja den vägen. Men jag är inte säker på att det är riktigt den kloka vägen att jag far omkring som någon typ av jultomte. Arbetsmarknadsverket arbetar nu med ca 5 % av den svenska arbetskraften genom olika åtgärder. Och detta kommer att stiga framöver. Något liknande har man där inte jobbat med tidigare. Naturligtvis finns det gränser. Därför kommer jag fram till att jag, tillsammans med Arbetsmarknadsverket, skall försöka göra så mycket som möjligt som går att göra på dess ansvarsområde. Men att få tillbaka en fullgod ordinarie arbetsmarknad är ändå A och O. Då vill jag återigen påminna om att om parterna verkligen kunde sätta sig ned och tala om de spelregler som skall gälla för 1993 och 1994, skulle det betyda mycket mer än 1 eller 10 miljarder kronor mer till Arbetsmarknadsverket. Det skulle betyda en framtidstro som skulle göra att en mängd företag och enskilda skulle våga investera. Det går alltså inte att åstadkomma hela denna vändning via mitt departement. Jag håller med alla som har yttrat sig om befintliga företag. Om de börjar anställa fler människor och om de får tag i pengar till ett hyggligt pris, betyder det en del. Avtalen för 1993 och 1994 kommer också att betyda att bankerna och de finansiella instituten får en bättre framtidstro när de skall bedöma möjligheterna framöver när det gäller att förse det stora flertalet små och medelstora företag med krediter. Frågan om stödområden bereds för närvarande inom departementet, och man tittar på olika kommuner runt om i vårt land eller lokala arbetsmarknader. Jag vill också säga att jag, när jag besökte Uddevalla och dess bilarbetare i fredags, blev mycket imponerad över deras raskhet och sätt att arbeta. Det känns oerhört tragiskt att dessa duktiga bilarbetare tydligtvis inte får chansen att fortsätta med sina arbeten. Det är just denna typ av duktiga industriarbetare som Sverige behöver. Därför vill jag återigen säga att alla goda krafter måste hjälpas åt att vända utvecklingen, så att vi åter får en större ordinarie arbetsmarknad. Marianne Andersson, och även någon annan av talarna, tog upp underleverantörerna. Jag vill till dem säga att kronkursen i dag betyder att läget har stärkts högst avsevärt gentemot framför allt Tyskland, som är ett stort säljarland kontra våra båda bilfabriker. Genom att inte fara omkring som jultomte har jag möjlighet att i samtal med AMS-ledningen och i samtal med andra verkligen arbeta för att alla regioner behandlas rättvist. När nu Fyrstadsregionen, Dalsland, har hamnat i ett svårt läge, skall den behandlas rättvist.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern glider hela tiden undan och försöker lägga ansvaret på någon annan -- på Arbetsmarknadsverket, facket osv. Sedan tycker inte jag heller att Börje Hörnlund skall vara jultomte. Det är inte julklappar som människorna i det här området vill ha. De vill ha vad de har rätt till: en garanti att antingen ha arbete eller också få utbildning. Vi får inte glömma att bilindustrin och dess underleverantörer är en av landets absolut viktigaste näringar. Hela Västsverige är väldigt beroende av bilindustrin. I vår partimotion pekar vi väldigt tydligt ut tre områden där vi vill ha satsningar, investeringar i infrastrukturen och ROT-program och där vi vill ha ett byggande och en kompetensutveckling, bl.a. genom att ytterligare en årsgrupp sätts i utbildning. Jag tycker att vår partimotion är helt i linje med vad länsstyrelserna och kommunerna har sagt. Vad som nu återstår är bara att också regeringen inser vad som behöver göras. Jag tycker nog att det är litet synd om arbetsmarknadsministern. Han är så välvillig, men han får inte alltid med sig Carl Bildt och Bengt Westerberg. I Trollhättans Tidning har jag läst en ganska träffsäker ledarartikel under rubriken Politiskt vådaskott. Det står så här: Den alltid välvillige och förstående arbetsmarknadsministern har av allt att döma inte tillåtelse av Carl Bildt och Anne Wibble att lova en enda krona till för arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta har sagts på en borgerlig ledarsida och är alltså inte mina ord. Sedan tycker jag att Börje Hörnlund borde ta upp en diskussion inom regeringen om hur man ser på arbetslösheten och på insatser för att komma till rätta med denna. Jag lyssnade på debatten i TV 4 i går kväll. En ung manlig moderatpolitiker tyckte att arbetslösheten var bra. Om jag minns rätt sade han att de arbetslösa fungerar som en bra smörjare i systemet. Det yttrandet tycker jag visar på ett människoförakt. Tyvärr var det ingen som kraftfullt sade emot. Moderaterna säger att de inte vill ha någon industripolitik. Därmed tycker jag att man har satt sig på läktaren när det gäller detta stora problem. Det är bara att se vilka som finns här i lokalen. Det är en centerpartist och tre socialdemokrater från regionen som i dag deltar i debatten. Också moderater borde vara här. Men om de vill sitta på läktaren kan de få göra det, bara Börje Hörnlunds parti inte fortsätter att stödja dem.
Fru talman! Jag håller med arbetsmarknadsministern när det gäller det höga ränteläget. Dagens höga ränta är förlamande. Det gäller på många områden. Det vore därför väldigt bra om vi kunde få ner räntan. Jag vill påminna om att det av riksdagen beslutade nya bostadsfinansieringssystemet förutsatte ett läge med en ränta på i storleksordningen 8 %. Det är mot den bakgrunden som jag kan säga att det kommer att bli tvärstopp i nybyggnationen efter den 1 januari. Börje Hörnlund talade om duktiga arbetare som han hade träffat i Uddevalla. Ja, dessa kan få arbete, om vi får fart på byggandet. Det finns stora behov i många områden. Det vore bra om det gick att få fart på redan beslutade projekt. Det vore alltså bra om de äntligen kom i gång. Det finns många projekt som behöver komma i gång nu -- inte om några år, för då bidrar de till en överhettning i byggbranschen. En sådan kommer att bli resultatet av denna regerings politik. Om utslagning av arbetskraft och företag får fortsätta i samma takt som nu, kommer den här branschen i framtiden att vara för liten med bostadsbrist och överhettning som följd. Det är också viktigt, som jag sade förut, att fatta beslut om Norge--Väner-länken. Banverket har fattat sitt beslut för länge sedan. En hel del mera borde satsas på vägbyggen. I den motion som jag tidigare hänvisat till pekar vi på många projekt. Bland dessa finns det en hel del stora projekt. Det gäller t.ex. riksväg 45. En mängd åtgärder behöver nämligen vidtas i Arlövs, Lilla Edets och Trollhättans kommuner. Det behövs även en förbifart och en planfri korsning i Mellerud. Vidare är vägnätet i Dalsland mycket dåligt och således i stort behov av upprustning. Terminaler för lokaltrafiken behöver byggas i både Vänersborgs och Ale kommuner. Det noteras också en mängd upprustningsbehov i kommunerna. I vår motion pekar vi på en mängd sådana projekt. Det behövs således ett statligt initiativ i form av stimulanser beträffande kommunal ROT

Fru talman! Jag skulle vilja ha ett råd av Börje Hörnlund. Vem i regeringen skall man fråga om man vill ha ett samlat grepp om vad som är önskvärt att åstadkomma i fyrstadsregionen? Börje Hörnlund säger ''mitt departement''. Det är naturligtvis så, att han har ansvaret för arbetsmarknadsdepartementet. Men jag minns hur det var när vi jobbade fram Uddevallapaketet. Det handlade då om att det skulle samordnas i regeringen med industriminister Thage G Peterson, med arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon, med det statsråd som hade ansvaret för de statliga företagen, Roine Carlsson, med kommunikationsministern osv. Det fanns alltså ett samordnat ansvar. Har man i regeringen och regeringskretsen över huvud taget diskuterat problematiken i fyrstadsområdet? Och har man några planer på vad som skall åstadkommas? När Uddevallapaketet presenterades handlade det om vägar, om byggande och om lokaliseringsstöd i olika former. Det var en gemensam satsning. Det är just en sådan som vi i dag efterlyser. Vilka är egentligen regeringens planer? Även om beslut inte har fattats här i riksdagen om olika medel t.ex., kunde väl ändå något ord yttras om vad regeringen tycker och tänker i det här sammanhanget, om vad man avser att göra eller om färdriktningen. Eftersom vi vid förra tillfället diskuterade samtalen med Volvoledningen, har jag frågat om dessa samtal lett någon vart. Har Börje Hörnlund något att redovisa från de här samtalen? Det är många som går och väntar på besked. För Volvoarbetarna i Uddevalla räcker det inte att man talar om hur duktiga de är -- för de är ju duktiga. Vad de funderar över är vad som kommer att hända i framtiden. Hur var de här samtalen? Vilka diskussioner har regeringen fört med Volvoledningen om framtiden t.ex. när det gäller satsningar på utveckling? Som Ingvar Johnsson sade: Vi behöver inte någon jultomte, Börje Hörnlund! Vid förra tillfället då vi hade problem i regionen sade vi: Giv oss åtminstone släden, så kan vi köra själva! Ge oss redskapen, så kan vi i regionen tillsammans utveckla en region som, utgår jag från, har framtiden för sig! På något sätt måste ju också de här i landet som finns på högsta beslutande nivå vara med och ta sin del av ansvaret. Ge oss redskapen, så skall vi alltså köra släden själva och åstadkomma en region som har en positiv framtid. I dag väntar alla på ett besked från regeringen. Man undrar: Vad gör regeringen? Vad vill man? Har man någon uppfattning över huvud taget?
Fru talman! Jag fortsätter med att svara på ett par frågor från den första omgången. Kommunikationsdepartementet utser en utredningsman som skall undersöka vilka hinder som finns när det gäller starten av olika infrastrukturobjekt. Beträffande samtalet med Sören Gyll och hans ledningsgrupp: Man redovisade ett antal projekt som man undersöker tillsammans med utanförstående intressen. Naturligtvis ser man också efter hur det är i egna lådor. Sedan är det att beklaga, med tanke på hur fantastiskt produktivitetsarbetet har varit på Saab under senare år, men också hos Volvo på senare tid, att inte den typen av process kunde komma i gång tidigare. Om så hade skett, skulle företagen inte ha varit så utplågade som de är i dag på just personbilssidan. Så något om det här med samlade program. Ja, tidigare var det två konkreta varvsnedläggelser i en hygglig konjunktur. I dag är läget tyvärr det att det är jobbigt över hela landet. Det innebär inte att t.ex. den här regionen är inne på ett mycket dåligt spår just nu. Dock tror jag att den aktuella regionen, med det industriella kunnande och med den typ av företag som ändå finns där, har en bättre förmåga när konjunkturen vänder än vad en hel del andra regioner har. Men det är ingen tröst så här mitt i värsta lågkonjunktur. Ni nämner den och den motionen. Vad jag noterar är att vi för dagen trots allt har samma finansieringssumma. Jag har tidigare i denna kammare sagt att jag är beredd att diskutera breda insatser med olika parter. Men vi kommer aldrig från att finansieringssidan måste finnas med i en situation där budgetunderskottet är så bekymmersamt som det är i dag. Därmed har jag egentligen berört frågan om huruvida jag har tillåtelse av Carl Bildt eller Anne Wibble. Ja, jag har den ram som jag har och som har fastställts inte bara av dem utan också av drygt 90 % av riksdagen. Inom den ramen har jag en viss tillåtelse. Nu befinner sig ju arbetet i slutskedet vad gäller nästa års budget. Jag följer naturligtvis arbetsmarknaden och kan återkomma under innevarande budgetår. Det kommer jag också att göra i någon eller några frågor. Den höga räntan består av ett antal delar. Den tyska räntan ligger högt. Rätt många bedömer att det finns möjligheter till att den nu börjar gå neråt. Situationen beträffande de finansiella systemen gör att marginalerna har ökat, och det är väldigt svårt att göra något åt saker och ting när det hela -- skulle jag vilja säga -- inte går ihop. Ett par banker drar i dag verkligen stora pengar från statskassan. Budgetunderskottet påverkar det allmänna förtroendet. Det här försätter regeringen i det läget att ett antal smärtsamma besparingar måste till för att vi skall ha råd att hålla arbetslinjen så högt som möjligt. Det brukar vara litet si och så, utom beträffande sista paketet, när det gäller att ställa upp på besparingar. Det brukar vara lättare att räkna upp enormt många projekt och liksom glömma finansieringsbiten. Jag vill påpeka att vägen är smal. Det är därför som jag hela tiden pekar på detta med samtliga aktörers plikt att tänka efter: Vad kan vi göra för att det skall vända till den ordinarie arbetsmarknaden?
Fru talman! Börje Hörnlund glider undan i de mest centrala frågorna. Han säger att vi har samma finansiering som regeringen. Men den centrala frågan var om vi skall använda den till aktiva insatser eller till passiva insatser i form av A-kassa. Börje Hörnlund glider också undan de centrala frågorna om näringspolitiken. Det är allvarligt när man i Japan, EG och USA satsar på tillväxt och man samtidigt här i Sverige inte gör det, utan säger att vi inte skall ha någon näringspolitik. Näringsministern säger att detta skulle vara som att bota cancer med penicillin. Men, för att fortsätta att tala bildspråk, det värsta med Westerberg är att han inte vill ge någon sjukvård alls, utan låter patienten ligga och dö. Jag vill återkomma till de vänliga ord som sägs här, men jag saknar handlingarna. Alla väntar naturligtvis på vad som kommer att sägas i budgetpropositionen. Men det är klart att människor är oroliga när de får så många uttryck för att regeringens ledamöter inte förstår människors villkor. Nu säger Börje Hörnlund att han beklagar. Saab och Volvo är så bra bilar och produceras på så bra sätt. Det vill jag hålla med om. Man gör så bra bilar att de kanske t.o.m. skulle duga åt finansministern och andra. Jag läste i tidningen att statsministern, när han var i Trollhättan, sade att han skulle ta med sig önskemålen till utbildnings och arbetsmarknadsministrarna. Det är helt uppenbart att Per Unckel inte lyssnade särskilt mycket på detta. Nu väntar vi på att arbetsmarknadsministern bättre skall lyckas uppfylla de löften som uttalandet innebar. Om högskolan vill jag säga att jag tror att det var klokt av Börje Hörnlund att han inte tog upp den frågan. Börje Hörnlund måste vara lurad av de övriga i regeringen. Vi socialdemokrater har gång på gång föreslagit fler platser till de små högskolorna, bl.a. till vår högskola i Trollhättan/Uddevalla. De två senaste gångerna har det gällt en totaleffekt på flera hundra platser. Men fem gånger har den borgerliga regeringen, med Börje Hörnlund, gått emot oss. Mellan skål och vägg säger ni ändå att ni är någon sorts segrare, för Per Unckel har inte velat ha några platser alls. Det kanske i och för sig är sant, men ni sitter ändå i regeringen. Andersson: Tänker Marianne Andersson, som fyra gånger under förra året röstade emot fler platser till högskolan, rösta på den socialdemokratiska motionen när den kommer upp med förslag om fler platser den 18 december här i riksdagen? Det skulle i så fall vara ett mycket viktigt förtydligande. Jag registrerade att Börje Hörnlund i all sin ödmjukhet sade att han har en viss tillåtelse att fungera som arbetsmarknadsminister, en viss tillåtelse av Anne Wibble och Carl Bildt att lova någonting. Jag tror att det yttrandet sade mer än Börje Hörnlund tänkte på.
Fru talman! Jag håller med om att det vore bra med ett snabbt löneavtal. Börje Hörnlund pratade mycket om sparande. Jag vill påstå att det inte går att bara spara sig ur den kris vi befinner oss i. Vi måste också våga satsa inom områden som ger jobb. Vi måste kunna satsa på arbete inom olika områden. Byggandet är ett sådant område som genom följdverkningar ger jobb i många led. Med tanke på det utsatta läge som regionen har på grund av bilindustrins situation, måste vi i framtiden inrikta oss på att minska detta beroende. Industristrukturen får i framtiden inte vara lika beroende av den branschen som den är i dag. Det vore alltså bra om vi kunde bredda industristrukturen. Därför behövs insatser som stärker regionens utvecklingsmöjligheter på lång sikt. Ett exempel är Teli i Vänersborg. De har en tid haft problem. 150 människor är varslade, och flera varsel väntas. Oron är stor beträffande företagets fortsatta framtid. Ett mycket stort kunnande finns där i dag, både i företaget och hos de anställda. Detta bör tas till vara i framtiden. Verksamheten har också en mycket lång tradition i Vänersborg, och på den kunskapen och traditionen måste framtidens verksamhet byggas. Staten har som ägare ett stort ansvar för att Teli ges förutsättningar att leva vidare och utvecklas. Detta är också viktigt för att stödja alternativ till bilindustrin.
Fru talman! Vid förra tillfället som det statliga företaget Etri Fönster, som det hette då, hade bekymmer minns jag att vi förde en diskussion med Industridepartementet. Det var i samband med varvsnedläggelsen i Uddevalla. Då resonerade regeringen med företaget om olika möjligheter. Det var en låg marknad då, men byggverksamheten ökade. Man kunde genom gemensamma diskussioner, med utgångspunkt i de problem som man då upplevde, behålla fönsterfabriken i Uddevalla. Sedan klarade man sig bra några år. Nu har, som Rune Evensson sade, regeringens bostadspolitik lett fram till att det inte byggs någonting över huvd taget. I och med det kan man inte tillverka några fönster.

När Börje Hörnlund talade om att Sören Gyll och Volvoledningen diskuterar olika projekt är det naturligtvis positivt. Det var ändå ett besked om att man undersöker olika projekt. Jag tycker att regeringen i det läget bör sätta sig ned och resonera om på vilket sätt man kan hjälpa till. På vilket sätt kan vi följa upp detta och medverka till att klara sysselsättningen? Naturligtvis bör man sätta litet press på dem. Volvo har fått stöd i olika former, pengar har släppts loss från investeringsfonder. Jag tycker inte att man skall ta ifrån dem det. Det har varit betydelsefullt. Men jag tycker samtidigt att man kan säga till dem att de får behålla detta om de medverkar till att klara jobben för de Volvoanställda i Uddevalla. Det är litet av en sådan press jag efterlyser i en sådan här diskussion. Man kan hävda att frågan diskuteras och att man vill ge människor litet framtidshopp. Det skall finnas utvecklingsmöjligheter i en sådan här besvärlig situation. Det är egentligen det man förväntar sig av dem som skall regera, att de också regerar och tar till vara de tillfällen och möjligheter som finns till stimulanser, att ställa krav och att föra en dialog med olika parter. Vad jag upplever som så tragiskt med den borgerliga regeringen är att det verkar precis som om den inte bryr sig om människorna. Jo, Börje Hörnlund bryr sig om och tycker synd om dem som blir arbetslösa. Men regeringen i övrigt då? Marknaden får sköta allting fritt. Alla andra skall sköta saker och ting. Men man förväntar sig av en regering att den skall regera, annars bör den avgå.

Fru talman! Min dam och mina herrar! Jag kan garantera att Bildt, Wibble, Westerberg m.fl. hyser samma oro för arbetslösheten som jag gör och som ni gör. Det är faktiskt om de aktiva åtgärderna vi nu är sams efter de gemensamma nattliga övningarna. Jag vill påminna om det. Sedan vill jag påminna om också att under kort tid har två miljarder i statliga byggen tidigarelagts. Alla dessa är inte ute på marknaden än. I jämförelse med 80-talets normalår sker en tredubbling av väg och järnvägsinvesteringar detta år. Och vi har som sagt mer än rekord när det gäller tillfälliga åtgärder, utbildningar, ungdomspraktikplatser m.m. Vi skall inte märka ord, men jag förutsätter att ni som riksdagsmän tycker att jag skall hålla mig inom given budget. Vill jag mer än given budget, försöker jag ta mig tillbaka till riksdagen för att ni skall godkänna. Det måste ju vara så. Inom högskolan har det kommit till ca 18 000 platser efter regeringsskiftet. Det kan jämföras med hela 80-talet, när det -- på tio år alltså -- skedde ett tillskott på 11 000 platser. Men det här är nödvändigt. Skall vi, som jag sade i mitt svar, ha upp antalet högskolestuderande, som ligger på ungefär hälften av vad man har i många länder runt om oss, i åldrarna 20--24 år som är högskoleåldern, måste vi bredda de små och medelstora högskolorna -- det är närheten till som ger en lättare rekrytering -- och samtidigt hålla kvaliteten. När det gäller kostnadsläget kan man lika gärna prata om att vi skall ha låg inflation, så att pengarna räcker till mera, men vi behöver faktiskt nu, efter att ha prissatt oss ur i slutet av 80-talet, ett antal år med lägre kostnadsläge än ett antal andra länder, för att vi snabbt skall gå tillbaka till ordinarie arbetsmarknad. Här har inte regeringen bollen. Det är därför jag betonar det gång på gång. Men det är mycket mycket lönsamt att se till att det blir så.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström har frågat mig om dels vilka insatser jag som arbetsmarknadsminister är beredd att vidta mot arbetslösheten i Karlstadsregionen, dels vilka insatser jag är beredd att vidta för att Zakrisdalsverkens anställdas högkvalitativa kompetens tas till vara. Den enda vägen som långsiktigt kan säkra sysselsättningen i landet är att det skapas goda förutsättningar för företagarverksamhet i hela landet. Det tar emellertid tid innan regeringens omläggning av den ekonomiska politiken får effekt. Riksdagen behandlar just nu den proposition som blev resultatet av fempartiuppgörelserna. Där föreslås närmare 10 miljarder kronor till sysselsättningsfrämjande åtgärder. Sammantaget kommer ordinarie budget och extra åtgärder, hittills föreslagna i år, att uppgå till ca 40 miljarder kronor, exkl. handikappåtgärder. Det kommer att innebära att totalt uppemot ca 340 000 personer per månad kommer att kunna erbjudas utbildning, arbete eller praktik under våren 1993.

I syfte att skapa ökad sysselsättning och tillväxt föreslog regeringen i den av mig tidigare nämnda propositionen att ytterligare 1,5 miljarder kronor bör anvisas för investeringar i det statliga vägnätet. Sistnämnda medel skall användas för underhållsåtgärder och investeringar i objekt på länsvägar i de s.k. traditionella skogslänen, bl.a. Värmlands län. Vägverket skall vid fördelning på regioner liksom till enskilda objekt ta stor hänsyn till arbetslöshetssituationen regionalt och lokalt. Regeringen har i nämnda proposition även föreslagit ett nytt åtgärdssystem, kallat ''Arbetslivsutveckling''. Det innebär att arbetslösa som uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen skall kunna erbjudas möjligheter att delta i aktiviteter, vars syfte är att bibehålla och stärka den arbetslöses anknytning till arbetslivet. Det är den lokala arbetsförmedlingen som, i samråd med representanter för näringsliv, offentlig sektor, organisationer och föreningsliv, bör bestämma vilken inriktning och organisation som verksamheten med arbetslivsutvecklingen skall ha. I Värmland görs kraftfulla satsningar vid arbetsförmedlingarna när det gäller bl.a. fördjupade företagskontakter och samverkan med de fackliga organisationerna. De anställda vid Zakrisdalsverken som varslats har blivit uppsökta av arbetsförmedlingen i Karlstad, tillsammans med en representant för LO, för att planera för en lösning för den enskilde metallarbetaren redan innan varslet faller ut. Svårigheten i detta arbete är att det inte finns något rekryteringsbehov inom verkstadsindustrin. Neddragningarna slår hårt mot just metallarbetarna. För att dessa yrkesarbetare skall kunna behålla sin yrkeskompetens eller ännu hellre bredda eller fördjupa den har arbetsförmedlingen hela systemet av åtgärder att tillgå och då framför allt arbetsmarknadsutbildning. Förutsättningen för att Sverige i framtiden kommer att ha en konkurrensmässig tillverkningsindustri är att vår produktion uppfyller kravet på hög teknologisk nivå. Det är därför nödvändigt i ett långsiktigt perspektiv med en hög yrkeskompetens.
Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag har ställt interpellationen är att jag är mycket bekymrad för den ökade arbetslösheten i Värmland och i Karlstads kommun och vad jag skall svara mina vänner som jobbar på Zakrisdalsverken nu när de blir arbetslösa. I dag ligger Värmland på tionde plats i den svenska arbetslöshetsligan och arbetslösheten kostar i vårt län mellan 8 och 9 miljoner kronor per dag. Om vi skulle ställa upp alla i Värmland som är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med en meters avstånd, skulle de stå uppradade efter vägkanten mellan Karlstad och Forshaga, ungefär två mil. Varje dag som jag slår upp tidningarna hemma i Värmland handlar det om varsel och uppsägningar. Senast i dag är 50 jobb hotade i Töcksfors. Påsfabriken där kommer att läggas ned. Jag har gjort urklipp ur Värmlandstidningarna de senaste två veckorna. Av dem framgår att ytterligare 1 000 1992 och enligt vad man vet om 1993 ungefär 3 000 arbetstillfällen att försvinna. Det får effekter också på service, transporter och handel i kommunen. I Värmland har vi dammsugit de olika kommunerna på jakt efter jobb, och de jobben har vi redovisat i vår s-motion med anledning av proposition 1992/93:50. Vi har hittat många objekt. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om han är beredd att ställa ytterligare medel till Värmlands förfogande för att minska arbetslösheten. Är arbetsmarknadministern beredd att lägga fram en plan för insatser som kan nedbringa arbetslösheten och minska de offentliga utgifterna för ett passivt kontantstöd? Karlstad har genom olika utlokaliseringar på 70 talet blivit något av totalförsvarets andra huvudstad i Sverige. Här har vi Karolinen, I 2 och Zakrisdalsverken. Nu kommer I 2 att slås samman med A 9 i Kristinehamn, vilket vi sriksdagsledmöter från Värmland står bakom. På Zakrisdalsverken kommer man att minimera antalet anställda. Om man har tur kommer 120 anställda att få vara kvar, och har man otur kommer hela verksamheten att försvinna. Jag är inte nöjd med det svar jag fick från arbetsmarknadsministern om hur man skall ta till vara kompetensen hos Zakrisdalsverkens anställda. Det är många som är oroliga. Vad skall jag svara mina vänner som jobbar där och som nu riskerar att bli arbetslösa?

Vi i Värmland anser att såväl organisatoriska skäl som produktionsskäl talar för en lokalisering till vårt län. Även starka regionalpolitiska argument motiverar en sådan lösning. Försvarets civilförvaltning, FCF, för närvarande bedriver överförs till försvarsmakten och andra myndigheter eller avvecklas. Förslaget innebär att FCF kommer att avvecklas, och därmed kommer Karlstad att förlora ytterligare arbetstillfällen. Jag vill framhålla att det är viktigt att en så stor del som möjligt av den administrativa stödverksamheten för försvarsmakten förläggs till Karlstad. Jag vill också peka på ett förslag som har kommit från oss Socialdemokrater i Värmland, vilket skulle innebära ytterligare jobb. Vi föreslår att man skall inrätta ett internationellt centrum för utbildning, forskning och utveckling rörande hanteringen av kriser och katastrofer av olika slag. Jag vill med anledning av det anförda fråga arbetsmarknadsminstern om han är beredd att stötta dessa förslag för att till någon del kompensera Karlstadsregionen för de arbetstillfällen som har försvunnit och som kommer att försvinna.

Fru talman! Jag kommer något att upprepa vad som sades i föregående interpellationsdebatt. Just nu är ca 5 % av arbetskraften sysselsatt i olika arbetsmarknadsåtgärder. Så sent som för ett år sedan sade Arbetsmarknadsverkets generaldirektör att det var lämpligt med ca 3 %. Jag vet att han i slutet av förra veckan nämnde att det inte längre handlade om pengar utan om svårigheten att hantera stora skaror utanför ordinarie arbetsmarknad. Det är min uppfattning att prognosen för innevarande och kommande budgetår är bekymmersam. Även om de dåliga tiderna vänder kommer det att ta tid innan arbetsmarknaden vänder. Arbetsmarknadsverket kommer att på olika sätt få hantera ännu fler arbetslösa. När det gäller vad man gör och hur det görs, tror jag mycket mer på regionalt och lokalt inflytande. Man kan göra ett bättre val hemmavid än centralt. Det är Länsarbetsnämnden i Karlstad och de lokala arbetsförmedlingarna som skall ha dessa uppgifter. Det räknades här upp olika förslag. Jag får väldigt många förslag dels på olika arbetmarknadspolitiska åtgärder, dels på olika regionalpolitiska åtgärder. Vi ser noga igenom alla förslag för att se om vi kan hämta någonting från dem som går att genomföra och som för Sverige åt rätt håll.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att det viktiga när man arbetar med arbetmarknadspolitiska åtgärder är regionalt och lokalt inflytande. Jag håller med om att det självfallet är mycket viktigt. Men samtidigt måste man få ett statligt stöd för att kunna genomföra dessa delar. Vi har i Värmland fått minskade anslag. Det är en följd av den kraftiga försämringen på arbetsmarknaden i andra delar av landet, främst i storstäderna. Det gör att vi i Värmland kommmer att få minskade anslag. Det innebär att länets relativa andel av de medel regeringen tilldelat AMS har sjunkit från 4,8 % till 4,1 %., dvs. 120 miljoner kronor för Värmlands del. För Karlstads del innebär det att man har 30 miljoner kronor mindre att disponera för olika åtgärder. Detta betyder att nya beslut om utbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd enbart kan fattas med yttersta restriktivitet. Länsarbetsnämnden i Värmland tror att man kommer att få mycket kritik på grund av detta. Finns det ytterligare pengar tar vi i Värmland tacksamt emot dem. Jag vill också ta upp frågan om ungdomspraktiken. Vi har i Karlstad 450 ungdomar i ungdomspraktik. Antalet väntas stiga till ungefär 625 i februari månad. Man har i princip garanterat medel för sistahandsalternativet, dvs. just ungdomspraktik, men inte för förstahandsalternativet arbete, där rekryteringsstöd ofta är en förutsättning, eller utbildning med utbildningsbidrag. Enligt Länsarbetsnämnden är man på grund av medelsbrist i länet nu mer eller mindre tvingad att välja sistahandsalternativet. Anser arbetsmarknadsministern att det skall vara på detta sätt? Avser arbetsmarknadsministern att ändra på detta förhållande i positiv riktning? När det gäller de förslag som jag nämnde i mitt första inlägg hoppas jag verkligen att arbetsmarknadsminstern prövar dem mycket noga. Det är mycket viktigt att vi får ytterligare arbetstillfällen i Karlstad, och där har vi också stora möjligheter att på ett bra sätt hantera dessa frågor.
Fru talman! Drygt 90 % av riksdagen står bakom den ram som jag just nu har att arbeta med, dvs. när riksdagen har fattat beslut om den s.k. Jag har tidigare stått i denna talarstol och diskuterat med ett antal kolleger från Stockholm. Det är uppgången av arbetslöshet i Stockholm -- den har ju där förut legat på en mycket låg nivå, men nu går den upp kraftigt -- som gör att de sedvanliga arbetslöshetslänen relativt sett får mindre belopp. Dessa Stockholmskolleger var inte heller de nöjda med tilldelningen utan önskade ytterligare medel. Jag kommer inom kort att ge AMS besked som rör bl.a. ungdomar och som har att göra med medel utöver dessa 28 miljarder kronor. Det är nu snart ett par månader sedan, som jag klart och tydligt sade att rekryteringsstöd till ungdomar, starta-eget-bidrag till ungdomar och ungdomspraktik för ungdomar egentligen är lika dyra, eller lika billiga, åtgärder. Det står också i den proposition som riksdagen snart skall behandla. Det här är utbytbara saker för de lokala arbetsförmedlingarna och länsarbetsnämnden. Här har de mycket stor frihet. Det sker över huvud taget en uppmjukning nu, så att man efter eget huvud kan handla på bästa möjliga sätt för de arbetslösa ungdomarna.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för det svaret. Jag hoppas att detta löser sig på ett bra och positivt sätt och att man inte skall behöva ta till det sista alternativet i första hand. Vi vet allihop att arbetslösheten kostar enorma summor. Jag sade i mitt första inlägg att den kostar 8--9 miljoner kronor för Värmlands del. Jag anser att man borde kunna använda dessa pengar på ett mer produktivt sätt och inte bara betala ut kontantstöd. Vi vet ju också att arbetslösheten i västvärldens länder ökar snabbast i Sverige. Därför måste det till många och bra åtgärder för att få i gång arbetet igen. Det är ju arbete människor måste ha. Man kan inte acceptera att socialbidragen spräcker alla budgetramar. Det sker i kommuner i Sverige i dag, bl.a. i Värmland.
Fru talman! Egentligen är det fritt fram för dem som i dag får kontantstöd att tillsammans med arbetsförmedlingen och lokala intressen försöka komma bort från kontantstödet och över till den nya åtgärden arbetslivsutveckling. Jag hoppas att det blir en stor åtgärd. Jag tror inte att man kan överskatta betydelsen av att göra något för pengarna i stället för att passivt motta dem. Det här är också viktigt från kommunernas utgångspunkter. Om vi klarar ungdomarna från långtidsarbetslöshet och om vi klarar utförsäkringsproblemen med vissa beredskapsarbeten, utbildningar och arbetslivsutvecklingsmodellen, skall vi helt kunna undvika belastning på den sociala budgeten genom gott samarbete mellan den lokala arbetsförmedlingen och kommunen.

Herr talman! Ian Wachtmeister har frågat mig om regeringen tänker hålla fast vid den nuvarande utrikesoch biståndspolitiken där man negligerar det akuta behovet av aktiv hjälp att bygga upp demokratin i våra grannländer. Ian Wachtmeisters utgångspunkt är att Sverige ger för mycket bistånd till Afrika, där den verkliga hjälpen bara till en bråkdel når fram, och för litet till länderna i närområdet. Hjälpen skulle där, enligt Ian Wachtmeister, kunna vara av varaktig nytta och kostnadseffektiv. Ian Wachtmeister för ett antingen-ellerresonemang som jag anser vara felaktigt. Regeringens politik är att ge bistånd till dem som är i störst behov av hjälpen och där hjälpen bedöms kunna vara till nytta. Det skulle te sig demokratiskt otillständigt att gradera människors värde utifrån geografiska avstånd. Eftersom de fattigaste människorna finns i tredje världen går en större del av biståndet dit. Principer för detta bistånd har lagts fast. Således styrs biståndet av sådana riktlinjer som mottagarlandets vilja att arbeta för att skapa fungerande marknadsekonomiska system, fasta demokratiska strukturer och respekten för mänskliga rättigheter. Under det senaste året har regeringen lagt ökad vikt vid effektiviteten i biståndet. Det är utifrån dessa kriterier som samarbetet med ett land bestäms. Samtidigt är det regeringens politik att vid sidan av hjälpen till u-länder bistå Sveriges grannländer genom att fullfölja det treårsprogram om 3 miljarder kronor som presenterades förra året. Under året som gått har Sverige givit viktiga bidrag till reformprocessen i öst genom ett bilateralt samarbete med grannländerna Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Sverige har ingått frihandelsavtal med samtliga baltiska stater. Ett baltiskt investeringsprogram har dessutom tillkommit, och stöd har getts till de baltiska valutorna, osv. Sverige har också lämnat ett omfattande katastrofbistånd till Baltikum och till Ryssland för inköp av mediciner och drivmedel. De baltiska länderna kan påräkna ett lika nära samarbete under det kommande året. Beredskap finns för nya katastrofinsatser om akuta behov skulle uppstå. Svensk biståndspolitik måste ses i ett större sammanhang. Vi måste gemensamt arbeta för att såväl länderna i närområdet som i tredje världen får det bistånd de behöver. Vi får inte, som Ian Wachtmeister, utgå från ett antingen eller. Fred, säkerhet och utveckling hör ihop vare sig det gäller Somalia eller Estland. Det är detta tänkande som styr vår biståndspolitik.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Min fråga handlade om Ryssland och Östeuropa och vad som händer där. Ett exempel är att Landsbergis förlorade valet i Litauen på grund av att han fick för litet hjälp. Den här frågan handlar om inriktningen av biståndspolitiken, som nu plötsligt måste genomföras i vår närhet. Verkligheten är här i vår närhet nu. Det vet Alf Svensson, och jag har påpekat det för honom. Jag graderar inte människors värde, men jag graderar svensk politik. Jag talar om hur vi politiker skall använda skattebetalarnas pengar, och jag talar om hur svenska intressen skall skyddas och utnyttjas i det här läget. Det finns också fantastiska möjligheter. Men verkligheten är här. Det sägs att principerna för biståndet har lagts fast. Jag vet det, men jag vet också att man har misslyckats med biståndet. När man ser att något inte lyckas ändrar man på det hela. Man vi menar att vi måste göra det nu. Verkligheten springer annars ifrån oss. Alf Svensson har genomfört insatser i Baltikum, och de var säkert väl menade. Men de har inte hänt så mycket. Det behövs t.ex. exportkreditgarantier för att kunna hjälpa Baltikum. Vidare måste den svenska biståndspolitiken ses i ett svenskt sammanhang. Man säger alltid att politiken skall ses i ett större sammanhang. Ja, vi ser hela tiden politiken i ett jättestort sammanhang. Vi skall hjälpa hela världen! Men vi kan kanske inte hjälpa hela världen. Däremot har vi en skyldighet, nämligen att folk i Sverige gör vad som är klokt för Sverige. Det är den insikten jag försöker väcka. Jag tror att biståndsministern vet vad jag talar om. Vi får väl se.
Herr talman! Jag vet mycket väl vad Ian Wachtmeister talar om. I all vänlighet: Jag har hört det förr! Vidare säger Ian Wachtmeister att verkligheten är här i vår närhet. Ja, verkligheten är ju verklighet för varje individ, vare sig individen finns här eller långt borta. För somaliern är verkligheten förfärande. Samma sak gäller moçambikiern. Moçambikierns, min och Ian Wachtmeisters verklighet stämmer inte överens. Men nog upplever somaliern och moçambikiern sin verklighet. Ian Wachtmeister säger svepande att biståndet har misslyckats. En del biståndsinsatser har förvisso inte lyckats i den mån vi skulle önska. Men det gäller allt vad vi människor företar oss. En del lyckas vi med, annat misslyckas vi med. Det är ofantligt svårt att syssla med bistånd. Man möter ju ofta regimer i mottagarländer vars administrationer lämnar mycket övrigt att önska. Men jag kan absolut inte ställa upp på att biståndsinsatserna har varit misslyckade. Jag är överens med Ian Wachtmeister att om det vore möjligt skulle vi ge mer till Baltikum. Men det är ändå fråga om två olika karaktärer av bistånd. Länderna i Baltikum är inte u-länder. Estland, Lettland och Litauen är inte u-länder. Därför är det bistånd som ges till Baltikum av något annan karaktär. Men jag håller gärna med om att biståndet borde vara större och mer omfattande. Vi vet alla att vi har en viss knapphet att hantera. Som alla vet går detta ut över biståndet i nästa års budget. Dess värre är det fråga om 1,5 miljarder kronor. Hade Ian Wachtmeister och hans parti fått sin vilja fram hade det naturligtvis varit fråga om mer. Vi gör så gott vi kan, och vi vet att vi kommer till korta. En hel del har ju ändå gjorts visavi Baltikum.
Herr talman! Jag vet att Alf Svensson är förvånad över att jag talar om bistånd när han är här i kammaren. Men det beror faktiskt på att han är biståndsminister. Det är naturligt att ta upp den frågan just när Alf Svensson är här. Jag tackar för att jag fick delvis rätt. Jag vill säga något om Somalia och andra länder. Visst skall Sverige hjälpa Somalia. Vi i Ny demokrati har föreslagit att svenskt bistånd skall delas upp i en tredjedel multilateralt bistånd via FN och andra organisationer, en tredjedel katastrofbistånd via t.ex. Röda korset och en tredjedel riktad till vår närhet, dvs. verkligheten på andra sidan Östersjön. Vi har föreslagit att katastrofbrigader skall inrättas. Vi har sagt att ungdomar skall få lära sig att hjälpa folk i nöd i stället för att slå ihjäl dem. Värnpliktiga kan användas för dessa saker. Vi har kommit med en mängd konstruktiva förslag. Sverige måste sticka ut huvudet och göra något realistiskt och verkligt i Baltikum. Folk i allmänhet och industrin måste få chansen. Där kan vi som politiker hjälpa till. Vi måste inse hur allvarligt det som sker i Baltikum är. Vår verklighet är grym.
Herr talman! Nej, jag är icke ett uns förvånad över att Ian Wachtmeister talar biståndspolitik med mig när vi möts i kammaren. Jag tycker snarare att det är trevligt. Det skulle vara skojigt om Ian Wachtmeister lade på en annan platta någon gång. Jag har redan hört denna. I och för sig skall väl världen frälsas med hjälp av upprepning, och det är väl den tesen som Ian Wachtmeister arbetar efter. Men det går icke att dela upp klotet -- det är min absoluta uppfattning -- i ett närområde, dvs. norra halvklotet, och mer eller mindre nonchalera södra halvklotet. De två hänger ihop. När vi talar om framtiden och vår överlevnad, är jag för min del bergfast övertygad om, att vi säkrar inte framtiden för vare sig Sverige, EG eller Europa om vi inte bryr oss mer om södra halvklotet än vad vi för närvarande gör. Det handlar om långsiktighet. Det handlar inte enbart om att rycka ut vid katastrofer.
Herr talman! Jag tycker också att det är trevligt att få diskutera med biståndsministern om bistånd. Jag lovar att byta platta -- statsrådet hade hört den här plattan för ofta -- och stift när regeringen byter politik. Det lovar jag. Det tråkiga är att verkligheten, som den har beskrivts, finns, och den måste vi göra något åt. Vårt ansvar inför de svenska väljarna är att göra det som från vår synpunkt är klokt. Jag har inte sagt att vi skall avstå från att ge bistånd på annat håll, utan jag har sagt att biståndet skall effektiviseras. Jag har sagt att vi skall sätta in katastrofbrigader och att vi skall arbeta hundra gånger bättre än tidigare, och att vi skall sluta hjälpa en massa tokiga diktatorer, vilka vi hjälper i dag. Jag vill dock peka på problemen som finns i vår närhet i Europa, på andra sidan Östersjön.
Herr talman! Sverige hjälper inte tokiga diktatorer. Vi försöker emellertid göra så gott vi kan när det gäller att hjälpa arma människor, som saknar det mest elementära, som är analfabeter, som är sjuka och som inte har någon infrastruktur. Det är dessa människor som vi inriktar oss på att hjälpa. Det är därför litet trist att ständigt höra dessa svepande formuleringar som att vi hjälper tokiga diktaturer och att bara något litet av hjälpen når fram. Vi skall bry oss om de svenska väljarna i Sverige. Jag kan försäkra Ian Wachtmeister om att de svenska väljarna i Sverige bryr sig om människor som bor långt borta. Jag får dagliga bevis på att man är bedrövad över att vi skär ned biståndet. Många människor tycker att vi i stället borde öka biståndet till de sämst ställda. Herr talman! Låt mig i all hast få redovisa att under förra budgetåret gick 1 320 miljoner kronor till bistånd i Öst och Centraleuropa, varav 200 miljoner via katastrofhjälpsanslaget, och till detta skall läggas 150 miljoner kronor som går via katastrofanslaget till Jugoslavien. Det blir 1 220
Herr talman! Jag tror inte ett ögonblick att biståndsministern inte menar väl. Han menar väl, men gör fel. Hjälpen går faktiskt till regimer, även om den avses att gå till andra människor. Hjälpen går till regimer som sätter in pengarna på banken, köper vapen, osv. Jag tror säkert att ni vill ändra på detta. Det måste emellertid ske nu, men inte nödvändigtvis genom att anslå en massa pengar, utan genom att effektivisera det som man nu sysslar med. Det är fantastiska belopp i rörelse, genom biståndsministerns departement. Det är där som det hela skall attackeras, nämligen i formen och effektiviteten. Jag tycker att man skall börja med en mycket populär och riktig åtgärd, nämligen att lägga ned SIDA, vilket jag har sagt tidigare. Jag byter inte stift förrän så skett.
Herr talman! Jag tycker att man i alla sammanhang alltid bör effektivisera, i biståndssammanhang och i alla andra tänkbara sammanhang -- ju effektivare desto bättre. Det innebär emellertid inte att man samtidigt kan göra gällande att biståndet därmed kan skäras ned. Vi vet att det, när det väl har effektiviserats, återstår ett ofantligt stort behov av insatser.
Herr talman! Jag har inte fått svar på allt. Det trodde jag inte heller att jag skulle få, men jag hoppas att jag än en gång har väckt den här frågan. Jag hoppas att biståndsministern är ytterligare övertygad om att jag kommer att hänga efter honom och bita honom i benet till dess någonting händer.
Herr talman! Den dag som vi är överens i de här frågorna är jag mycket ängslig för, och jag hoppas att den dagen inte randas, såvida Ian Wachtmeister inte byter åsikt.

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig om regeringen avser ta några initiativ för att påtala förföljerserna och övergreppen mot assyrierna i Turkiet. Assyrier är beteckningen för en kristen minoritet i Irak som även finns representerad i små grupper i Syrien och Turkiet, och som bekänner sig till den nestorianska grenen av kristendomen. Även de syrisk-ortodoxa kristna från samma område, de s.k. syrianerna, kallas ibland assyrier. Berndt Ekholms fråga hänför sig till syrianerna i sydöstra Turkiet. Herr talman! Syrianerna har, liksom även kurderna, från turkiska regeringens sida utsatts för en periodvis hårdhänt nationell asssimileringspolitik. De har under det senaste årtiondet minskat betydligt i antal till följd av en omfattande utvandring till Europa. I dag uppskattas deras antal i sydöstra Turkiet uppgå till omkring 2 500, av totalt runt 80 000 kristna i hela landet. I de pågående striderna i sydöstra Turkiet utsätts syrianerna, liksom den övriga civilbefolkningen, för ett dubbelt tryck från såväl den turkiska militären som från PKK. Deras utsatta ställning utnyttjas också av de grupper i området som med hot och våld försöker driva ut syrianerna och ta över deras egendomar. Det finns indikationer på att de upptrappade striderna mellan turkisk militär och PKK har fått till resultat att respekten för de mänskliga rättigheterna i sydöstra Turkiet har utvecklats i negativ riktning på senare tid. Detta visades bl.a. i Utrikesminister Margaretha af Ugglas och jag själv har från denna talarstol vid frågestunderna den 13:e och den 20:e oktober redogjort för regeringens syn på respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Assyrierna och syrianerna har en självklar rätt att få sin mänskliga rättigheter respekterade, inkl. rätten att utöva sin egen religion utan att riskera någon form av diskriminering. Sverige följer noga utvecklingen av syrianernas och kurdernas situation i sydöstra Turkiet genom vår ambassad i Ankara. Respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet är en ständigt återkommande punkt på dagordningen vid våra bilaterala kontakter med Turkiet.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för ett positivt svar, men vill ändå kommentera svaret något. I den begreppsvärld som jag uppfattat är assyriernas egen inkluderas inte endast nestorianer, utan även de folkgrupper som ursprungligen kommer från Mesopotamien, som kaldéer, syriskortodoxa och syrisk-katolska grupper. Det är folkgrupper där varje grupp är en avgränsad minoritet med egen identitet, eget språk, egen kultur, egen religion och social struktur. Som jag uppfattat det är de en socialt sammanhållen etnisk grupp. De flesta av dem bor inte i Turkiet, utan de bor i andra länder, som Irak, Syrien och Iran. Deras histora är mycket dyster. Om man går tillbaka till tiden under första världskriget finner man att det var fråga om rena folkmordet -- såvitt jag har förstått på hundra tusentals assyrier -- och tyvärr fortsätter dessa mord och trakasserier. Precis som framgår av svaret är detta en folkgrupp som kommer i kläm mellan den turkiska och den kurdiska regimen, framför PKK. Många människor i Mellanöstern har flytt till Europa, Sovjet, USA osv. Enligt min mening har vi i Sverige av någon anledning inte brytt oss om att uppmärksamma denna grupp, utan vår diskussion har i anslutning till de olika händelser som skett i Mellanöstern mycket ensidigt handlat om kurderna. Kurderna är visserligen den största gruppen, speciellt i Turkiet, men om man inkluderar hela området spelar assyrierna -- jag använder det samlingsnamnet -- en viktig roll. Det är förvånande att regeringen inte ägnat den här frågan större intresse. Sverige mer kraftfullt när det gäller den här kristna minoriteten?
Herr talman! Som Berndt Ekholm naturligtvis redan har anat håller jag inte med om att vi inte har ägnat den här minoriteten tillräcklig uppmärksamhet. För att tala om Turkiet mer explicit -- vi kan därefter också tala om de andra länderna var för sig om så önskas -- kan det inte råda något tvivel om att när regeringen, utrikesministern och jag själv, ofta i egenskap av MR-minister, tar upp de här frågorna exkluderas ingen minoritet i Turkiet. Vi ställer krav på att man i Turkiet börjar respektera mänskliga fri och rättigheter för varenda individ som bor i landet, oberoende av ras, kön, ålder, intellekt, osv. Jag kan försäkra Berndt Ekholm om att vid de tillfällen som jag har haft möjlighet att ta upp detta med företrädare för den turkiska regeringen inte för den ena eller den andra gruppen har strykit under nödvändigheten av respekt för människors integritet och fri och rättigheter, utan talat å alla minoriteters vägnar -- inklusive syrianer, eller assyrier om man vill använda det uttrycket.
Herr talman! Det är precis som biståndsministern säger här, att man klumpar ihop alla folkslag i en grupp. I det sammanhanget är det helt uppenbart att det är kurderna man har ägnat det största intresset. Det är inte fel med det intresset, det är legitimt och riktigt. Men det är förvånande att man aldrig hör några citat eller får del av texter där assyrierna omnämns som en grupp som har kommit i kläm. Vi har fått en FN-rapport som är skriven den 18 februari 1992 rörande läget i Irak, hur assyrierna kommer i kläm där. Jag kan inte förstå varför det inte är möjligt att vara mer konkret när det gäller insatserna för assyrierna. Kan biståndsministern peka på några andra konkreta åtgärder som just berör assyrierna än de mer allmänna för hela Turkiet?
Herr talman! De konkreta åtgärderna -- det säger jag igen, herr talman -- exkluderar varken syrianer eller assyrier utan inkluderar dem i allra högsta grad. För någon tid sedan -- jag ber om ursäkt att jag inte minns exakt om det var en eller två månader sedan -- hade vi besök av bl.a. Turkiets MR minister, som dessutom själv är kurd. Jag hade all anledning att vid ett samtal med honom ta upp situationen för alla minoriteter som jag känner till, och det inrymde också dem vi talar om i dag. Nu vet vi att det i sådana sammanhang och samtal förfäktas det mest positiva man kan uppamma från det egna landet. Viss förbättring kan man väl hitta i varje fall i vissa delar av Turkiet. Men det finns åtskilligt övrigt att ta upp. Jag kan vara så generös att jag säger till Berndt Ekholm att bara det att frågan om syrianerna -- så borde den i huvudsak vara betitlad -- i dag tagits upp naturligtvis har ett värde. Jag kan försäkra att jag fortsättningsvis skall erinra mig vårt meningsutbyte här.
Herr talman! Jag tycker att det är positivt att biståndsministern verkar vara engagerad i frågan. Skam vore väl annars. Jag står på mig alltså. Mot bakgrund av vad jag hittills har sett har regeringen inte varit tydlig när det gäller assyriernas situation. Man kan läsa det ena materialet efter det andra om kurdernas situation, men man får ta del väldigt litet om den lilla folkspillra som handlar om assyrierna och syrianerna. Det senaste jag hörde för någon vecka sedan var att förföljerserna och morden fortsätter. En ledande personlighet -- om han var borgmästare eller om han hade varit borgmästare är jag osäker på -- hade mördats på ett mycket grymt sätt. Det är bara ett i leden av flera olika mord som måste uppmärksammas, liksom situationen för assyrierna, inte bara för kurderna. Jag tar den här debatten till intäkt för att biståndsministern kommer att aktualisera den här frågan mer i fortsättningen.
Herr talman! Jag har aldrig varit om det vid någon frågestund att någon tycker att jag gör tillräckligt för någon minoritet eller grupp. Jag kan bara lova, herr talman, att vi skall fortsätta att agera också för syrianernas situation.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat utrikesministern om den svenska regeringen nu kommer att ompröva sitt beslut att inte skicka FN soldater till Somalia. Frågan har överlämnats till mig. Situationen i Somalia är utomordentligt allvarlig. Det mänskliga lidandet är närmast ofattbart. Det är tyvärr också svårt att skönja en politisk lösning -- därmed förblir också det humanitära läget prekärt. 300 000 människor har redan dött i Somalia och ytterligare 1,5 miljoner hotas av svältdöden. FN:s bistånd till Somalia har haft mycket stora svårigheter med att nå fram till de nödlidande. Skälet är den totala bristen på lag och ordning. För att bedriva hjälparbete krävs skydd av självutnämnda beväpnade grupper som begär hög betalning i dollar och i form av mat. Det är ingen överdrift att likna de i Somalia verksamma hjälporganisationerna, inkl. FN:s olika organ, vid gisslan. De 500 FN-soldater som nu befinner sig i Mogadishu har inte kunnat motverka vare sig laglösheten i form av drogpåverkade gäng eller krigsherrarnas mer organiserade gäng. 3 000 FN-soldater inom ramen för UNOSOM har inte gett några positiva resultat. Herr talman! Det är mot bakgrund av den alltmer ohållbara situationen i Somalia som FN:s säkerhetsråd den 3 december i resolution 794 uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder, under kap. 7 i FN:s stadga, för att säkerställa att den humanitära hjälpen når fram till de nödlidande. Säkerhetsrådet uppmanar vidare alla stater, som kan göra det, att bidra med militära styrkor och att lämna bidrag, finansiellt eller in natura. Då säkerhetsrådets beslut innefattar en uppmaning att vidta åtgärder för att säkerställa internationell fred och säkerhet är det bindande för medlemsstaterna. Den militära styrka som till följd av säkerhetsrådets beslut nu sänds till Somalia förutses avlösas med FN:s fredsbevarande operation, UNOSOM, så snart läget är under kontroll. Genom säkerhetsrådets beslut och den militära styrka om ca 40 000 man som nu sätts upp, och vars kärna utgörs av amerikanska styrkor, skapas förutsättningar för effektiva insatser mot det hänsynslösa våldet. Därigenom skapas möjligheter att lindra svälten i Somalia och på lång sikt bidra till återuppbyggnad och utveckling. Herr talman! Jag anser att det nu är rätt tidpunkt för ett svenskt militärt engagemang i Somalia. Däremot visar utvecklingen att det inte hade varit rätt att sända svenska förband tidigare. Laglösheten har medfört att de FN-förband som sänts hitintills inte kommit till insats över huvud taget. En tidigare svensk insats hade kostat pengar utan att ge resultat. Det bör påpekas att i stället för en sådan militär insats skickade Sverige ett antal personer ur specialenheten för katastrofhjälp, FN-tjänst. De har arbetat framgångsrikt med mathjälp och insatser inom hälsovård och vatten. Regeringen bereder nu frågan om ett svenskt deltagande i FN-styrkan i Somalia med en i första hand militär sjukvårdsenhet på ca 135 man. Det svenska erbjudandet har mottagits mycket positivt i FN och i den amerikanska administrationen. Kostnaden för den svenska insatsen uppgår till 50 miljoner kronor och finansieras över biståndsbudgeten. Herr talman! Det svenska stödet till Somalia har i första hand utgått i form av ett omfattande humanitärt bistånd. Sverige intar i dag en ledande internationell ställning som bidragsgivare till det somaliska folket, och har hittills bidragit med omkring 233 miljoner kronor för stöd i Somalia eller till somalier i grannländerna. Pengarna har framför allt kanaliserats via FN och Röda korset, men även via andra svenska enskilda organisationer. Vid den biståndskonferens om december, framförde Sverige att beredskap finns för ytterligare stöd på mellan 30 och 50 miljoner kronor. Vid sidan av dessa humanitära insatser har Sverige bidragit finansiellt till det uppdrag som Liv och Fredsinstitutet i Uppsala fått av generalsekreterarens särskilda sändebud för Somalia. Uppdraget innebär att försöka få parterna att försonas så att en process kan inledas mot fred. I detta syfte har ett par konferenser hållits i regi av Liv och Fredsinstitutet. Vid en av dessa har de olika somaliska grupperingarna haft möjlighet att under lugna former sitta ner och diskutera Somalias framtid. Herr talman! Det svenska bidraget till Somalia har hittills varit utformat med syftet att dels lindra den ofantliga nöden, dels bidra till den politiska försoningsprocessen. Båda dessa handlingslinjer har varit av fundamental betydelse. I samband med att FN nu med kraft tar sig an säkerhetssituationen öppnar sig en ny möjlighet. Genom den nu aktuella militära FN-insatsen är det regeringens förhoppning att hjälpen når sina mottagare, att förutsättningar för nationell försoning skapas och att den långsiktiga återuppbyggnaden av landet skall tryggas. I denna debatt och i media förefaller ibland deltagandet i militära operationer vara viktigare än det humanitära biståndet. Så är det självfallet inte.
Herr talman! Jag får tacka biståndsministern för svaret. Det är positivt på så sätt att regeringen nu äntligen har omprövat sitt beslut att medverka till fredsskapande åtgärder i Somalia. Svaret är långt och uttömmande. Det berör samtliga våra insatser där nere. Det är bra att få en redovisning av dem. Vi känner alla till bakgrunden med svält och laglöshet och att det internationella samfundet har ställt upp med mat, hjälptransporter och mediciner. 80 % av dessa transporter har inte nått fram. Därför agerade generalsekreteraren. Han vädjade två gånger till den svenska regeringen om insatser för att skydda transporterna. Två gånger avvisade den svenska regeringen generalsekreterarens förfrågan. Varför? Den frågan vill jag gärna ha svar på. Regeringen har tidigare sagt att detta var alltför riskfyllt. Det är en märklig kommentar, tycker jag. Litar den svenska borgerliga regeringen inte på generalsekreterarens omdöme? Norge, däremot, ombesörjde mobilisering för medverkan för fredsskapande åtgärder. Såvitt jag vet är detta första gången som en svensk regering har sagt nej till generalsekreterarens förfrågan. Det är mycket anmärkningsvärt. Det finns en tradition i Sverige att ställa upp i sådana här sammanhang. 50 000 svenskar har deltagit i fredsbevarande operationer -- för närvarande är det ca 800 svenskar. Den svenska regeringen avvisade emellertid generalsekreterarens förfrågan. Jag tycker att det var ett cyniskt besked. Under tiden fick människorna i Somalia lida ännu mera.
Herr talman! Jag är faktiskt utomordentligt förvånad över vad Kristina Svensson står här och säger. I dag har vi facit i hand. Det torde inte vara svårt för någon som vill göra en objektiv bedömning att se att regeringen fattade ett klokare beslut än vad vi kanske rent utav begrep. Om vi hade svarat ja på generalsekreterarens tidigare förfrågningar, hade vi satsat miljontals kronor som inte hade gjort någon nytta utan hade runnit ut i sanden. Nu är det läge att gå in, och vi har inte förslösat några miljoner. Nej, faktum är att den här kampanjen som Pierre Schori och andra drog i gång mot regeringen har misslyckats. Den har fallit platt till marken. Nu är det läge att göra någonting. De 500 pakistanierna har ännu inte kommit i tjänst, och inte heller kanadensarna. Norrmännen mobiliserar, men inte heller de har kommit i tjänst. Det är först nu som det finns möjlighet att göra någonting som inte bara slukar pengar utan att man åstadkommer någonting. Jag är övertygad om att detta kommer att sluka pengar, men det kommer också att vara till gagn. Den svenska regeringen ställde sig skeptisk till de tidigare önskemålen från FN:s generalsekreterare. I dag kan vi se att vi gjorde en riktig bedömning. Jag är utomordentligt till freds över att dessa summor finns kvar för att användas till de insatser som behöver göras. Det är ju lätt att säga nu, men jag hade inte tänkt att yvas över att vi fattade det kloka beslut som vi gjorde. Men Kristina Svensson fortsätter att anklaga oss för att vi inte fattade ett beslut som odiskutabelt hade varit felaktigt. Det rätta beslutet fattades då, och jag tror att det är det rätta beslutet som fattas nu.
Herr talman! Men vad har hänt under tiden? Man kan inte skicka ner deltagare i sådana här operationer från en dag till en annan. Min fråga är: Hur mycket kommer detta ytterligare att fördröjas innan militärsjukhuset kommer på plats? Det är den ena frågan. Jag vill också veta hur det politiska mandatet är formulerat. Varför skall detta finansieras över biståndsbudgeten? Handlar det inte om en militär operation?
Herr talman! Detta är alltså en insats som utomordentligt väl kan finansieras inom biståndsanslaget enligt de regler som gäller. Det är helt legitimt och rimligt att så sker. Vi utgår ifrån att insatsen skall göras så snart som möjligt, dvs. i början av nästa år. Det finns ingen som kan säga exakt dag. Men man får inte glömma att insatsen är möjlig, därför att FN nu har fattat det beslut som man har gjort och därför att amerikanerna och en del andra -- men i synnerhet USA -- ställer upp med sina massiva insatser. Ingen vill väl tro att en insats, kostnadsberäknad till 50 miljoner kronor, från svensk sida hade gjort det möjligt att sanera bort det våld och den terror som finns nere i Somalia. Vår insats är möjliggjord på grund av FN:s beslut och de breda insatser som därmed kommer att göras.
Herr talman! Svaret betyder alltså att militärsjukhuset är på plats i början av nästa år. De bedömningar som amerikanerna har gjort talar för att detta rör sig om en kort operation, som skulle slutföras inom loppet av en månad. Vi kommer fram ganska sent, tycker jag, om det nu skulle röra sig om en kort operation. Själv tror jag att det i och för sig handlar om en längre operation. Jag beklagar verkligen finansieringen över biståndsbudgeten, vilket är en hållning som Socialdemokraterna står för. Det är mycket besvärande att vi ställer upp först när amerikanerna går in med sin massiva insats. Vi ställde inte upp när FN:s generalsekreterare frågade oss. Jag tror innerst inne att vi alla vill stärka FN. Detta hade kunnat vara ett led i det arbetet.
Herr talman! Det är ju FN som har fattat beslutet och ber oss ställa upp. Och det är i FN:s regi som vi ställer upp. Vi måste vara så pass klara över det hela att vi tillstår att det är tack vare den massiva insatsen från USA som detta är möjligt. Jag är övertygad om att vi alla borde känna en viss tacksamhet över FN:s generalsekreterare. Jag är säker på att militärsjukhuset kommer att behövas för lång tid framöver. Jag vill snarast uttrycka en viss ängslan över att tiden kan bli alldeles för lång, om man ser till kostnaden. Men vi skall göra allt vad vi kan för att hjälpa de arma människor som naturligtvis ännu den 20 januari befinner sig i en situation där det behövs sjukvård.

I morgon sammanträder Utrikesnämnden, alltså innan beslutet tas upp i regeringen på torsdag.
Herr talman! Bertil Måbrink har mot bakgrund av FN:s svårigheter att förmå de röda khmererna att delta i fredsprocessen frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta i FN för att förstärka och eventuellt förlänga FN-insatsen i Kambodja. Herr talman! Det historiska fredsavtalet om 1991, utgör grunden för beslutet av FN:s säkerhetsråd i februari i år att inrätta United . UNTAC är den hittills mest omfattande fredsbevarande och fredsbyggande FN-insatsen. Mandatet sträcker sig över en 18-månadersperiod. Målet är fria och rättvisa val till en konstituerande församling i maj 1993. Sju månader efter FN-insatsens inledande har dock generalsekreteraren tvingats konstatera att fredsplanens bestämmelser om uppsamling i läger, avväpning och demobilisering av de väpnade styrkorna avbrutits. Detta utgör ett allvarligt hot mot fredsplanens genomförande och har sin grund i PDK:s vägran att i praktiken fortsättningsvis delta i fredsprocessen. Trots de betydande politiska problem som PDK:s obstruktionspolitik mot FN lett till kan ändå konstateras att UNTAC gjort betydande framsteg i genomförandet av andra delar av fredsplanen. Jag vill särskilt framhålla att utplacerandet av styrkans Nämnas bör även att av totalt 350 000 flyktingar har 170 000 nu repatrierats under tillfredsställande former. Enligt planerna skall samtliga flyktingar ha återvänt till Kambodja före valen i maj 1993. FN:s säkerhetsråd har under de senaste veckorna diskuterat vilka åtgärder som kan och bör vidtas för att förmå PDK att delta i fredsprocessen. Detta har lett till att säkerhetsrådet den 30 november, dvs. efter det att herr Måbrinks fråga ställdes, antog resolution 792. I denna slås fast, att samtidigt som den politiska dialogen med PDK förs vidare skall UNTAC:s valförberedelser slutföras. PDK:s ovilja att samarbeta i fredsprocessen tillåts således inte hindra genomförandet av UNTAC:s mandat som helhet. Säkerhetsrådets beslut innefattar även vissa restriktioner mot dem som inte efterkommer fredsplanens militära bestämmelser och hotar uttryckligen med sanktionsåtgärder mot PDK om rörelsen fortsätter att försvåra implementeringen av fredsplanen. Efter Parisavtalets undertecknande har Sverige på olika sätt stött fredsprocessen i Kambodja främst genom finansiering och personal till UNTAC samt genom ett omfattande bistånd såväl multilateralt som bilateralt. Sverige bidrar med 40 civilpoliser i UNTAC. Deras främsta uppgift är att i nära samarbete med lokala myndigheter upprätthålla lag och ordning. Omkring 65 % av de totalt ca 3 400 civilpoliserna är nu helt engagerade i röstregistreringen inför valet och gör därigenom en viktig insats för upprättande av demokrati. Sverige ger sedan många år bistånd till Kambodja i form av insatser genom FN och genom enskilda organisationer främst inom det humanitära området. Jag vill särskilt peka på vårt stöd till UNICEF och till UNHCR:s repatrieringsprogram. Totalt uppgår det svenska biståndet till Kambodja under innevarande budgetår till drygt 100 miljoner kronor. Jag vill slutligen understryka att Sverige efter Parisöverenskommelsen uttryckt sitt starka politiska stöd för FN och signatärmakterna i genomförandet av fredsplanen, vars syfte är att bereda vägen för en demokratisering av Kambodja. Regeringen välkomnar mot denna bakgrund säkerhetsrådets kraftfulla beslut i resolution 792 och de åtgärder som där anges för att driva fredsprocessen mot fria och rättvisa val i maj 1993. Dessa val utgör grunden för ett framtida fritt och demokratiskt Kambodja. Svenska regeringen kommer att se positivt på en förlängd FN-insats om detta skulle visa sig vara nödvändigt för fredsplanens genomförande.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för ett långt och utförligt svar. Det är bra att vi får den här redovisningen i kammaren. Jag noterar som särskilt positivt och viktigt det sista som utrikesministern sade, att Sverige skall ställa sig positivt till att FN:s insats förlängs om det skulle visa sig behövas. Frågan är också vad som händer nu, efter att säkerhetsrådet den 30 november antagit resolutionen om handelssanktioner, om de röda khmererna inte följer fredsplanen. Sanktionerna gäller de kambodjanska områden som kontrolleras av de röda khmererna vid gränsen mot Thailand, och det handlar om att inte exportera olja till de röda khmererna och att dessa inte skall kunna sälja timmer. Frågan är om FN i dag har resurser för att effektivt kunna se till att sanktionerna verkar mot den här mördargruppen, som de röda khmererna utgör -- vi vet ju historien. Jag tror inte det, utan det finns vissa svårigheter. Det finns thailändska militära kretsar och affärsintressenter som handlar med khmererna och tjänar mycket stora pengar, och de är inte ett dugg intresserade av sanktionerna. Dessutom har officerskretsar och andra som står den thailändska regeringen nära sagt att de inte kan bevaka gränsen. FN måste ges ordentliga resurser också nu, så att de röda khmererna förstår att det är allvar bakom säkerhetsrådets resolution -- annars blir den helt tandlös. Det är en kärnfråga, hur Sverige tänker agera så att säkerhetsrådets resolution kan respekteras.
Herr talman! Trots att det var ett långt svar berättade jag inte allt om det svenska engagemanget. Det kan finnas anledning att här också tillägga, eftersom vi i den allmänna debatten bör tala om FN:s aktioner och sanktioner, att Sveriges årliga bidrag till den hitintills största operationen belöper sig till inte mindre än 100 miljoner kronor. Det var inte de hundra miljoner som jag talade om tidigare, utan de går via FN organ till humanitär hjälp och återuppbyggnad. Bara till själva FN-operationen betalar Sverige dels för sina 40 civilpoliser, dels 100 miljoner kronor för att hålla hela denna FN-apparat i gång. Det kan vara nyttigt för oss, inte minst när vi är här i kammaren, att fundera på det stora engagemang som vi har på många fronter och att det också kostar svenska skattebetalare en del. Jag vill också nämna för Bertil Måbrink att jag träffade prins Sihanouk när jag var i Jakarta i september och hade möjlighet att föra samtal med honom om Kambodjafrågan. Han förutsåg ungefär den här utvecklingen. Vad sedan gäller FN:s möjligheter att följa upp, är det naturligtvis svårt att bedöma detta, men UNTAC har alltså fått i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att sanktionsbesluten skall träda i kraft. Jag noterade tidigare att det är 3 400 civilpoliser som finns på plats plus en stor avdelning, så det är en massiv FN-närvaro. Trots allt borde det finnas vissa möjligheter. Vi kan också notera att det finns ett potentiellt hot från FN om att gå vidare vad gäller sanktioner, och det är att FN skulle kunna fatta ett nytt beslut i säkerhetsrådet, vilket skulle innebära frysning av de röda khmerernas tillgångar utomlands. Det är säkert också ett viktigt potentiellt vapen att ha med i bakgrunden.
Herr talman! Jag tackar för de ytterligare kompletteringarna. Vi vet var Pol Pot har kläckt sin strategi. Han har myntat följande talesätt, som bör komma till protokollet: När marken översvämmas äter fisken upp myrorna. När vattnet drar sig tillbaka äter myrorna upp fisken. Herr talman och utrikesministern! Vattnet drog sig tillbaka. Vietnam tog hem sina trupper, efter starka internationella påtryckningar, även svenska. De påtryckningarna var nödvändiga. Nu väntar myrorna på att få äta upp fisken. Vi har ett ansvar för att de inte skall få tillfälle att göra det. Då sätter Pol Pot och de röda khmererna sin plan i verket, nämligen det han har sagt: Kvinnorna skall vi spara för återväxten, männen skall vi använda som gödsel. Jag tror att utrikesministern och jag, och alla andra, är överens om att de aldrig skall få den möjligheten.
Herr talman! En viktig faktor i sammanhanget är också att de röda khmerernas tidigare internationella stöd från vissa håll har försvunnit. Det är en mycket avgörande faktor för att vi skall få se fred i Kambodja.
Herr talman! Det är riktigt, och det är naturligtvis viktigt att man kan fullfölja det här ytterligare. Men vi får inte glömma bort att starka thailändska intressen har mycket omfattande handelsförbindelser med de röda khmererna. Dessa kontrollerar rubingruvor, som thailändska industriintressen är med om att exploatera. Det är mycket farligt. Jag tror också att det är nödvändigt att Thailand och dess regering då och då får en påminnelse om vad de håller på med.